Herr talman!

Många människor vill bo utanför planlagda områden och utanför tätbefolkade orter både permanent och under sin fritid. Den erfarenhet jag åberopat har verifierats av olika undersökningar som gjorts av bl.a. tekniska högskolans institution för fastighetsteknik. Man har då funnit att det finns en mycket stark preferens för spridd fritidsbebyggelse bland de människor som deltagit i enkätundersökningar; man talar om att man vill bo mera i lugn och ro, man vill ha närmare kontakt med natur och landsbygd, man vill komma till en annorlunda miljö än vardagens. Det är naturligtvis av intresse att försöka utröna hur samhället och samhällets organ har kunnat och velat tillgodose dessa önskemål från enskilda människor. Tyvärr kan man nog konstatera — alldeles som herr Tobé gjorde nyss — att vi har haft en tendens under de senaste årtiondena som gått mot minskad valfrihet för människor, minskad variationsrikedom i utbudet och någonting som man skulle kunna kalla för planeringsraseri. Man har krävt detaljplanering med allt vad det innebär av omständlighet, tidsutdräkt och stora kostnader även då byggnadslov aktualiserats för något enstaka hus och även i sådana fall då man inte haft anledning tro att det skulle bli så mycket mera. Detta har skapat stor irritation och bekymmer för människor, som fått vänta på att kunna förverkliga sina önskemål att bygga fritidshus. Jag har många gånger haft anledning att säga både till mig själv och andra att det måste vara något fel om samhället och samhällets organ i otid staplar svårigheter för den enskilde att förverkliga sådana här önskemål. Nu är jag naturligtvis den förste att erkänna att det behövs detaljplanering där tätbebyggelse uppstått eller uppstår eller kan väntas uppstå eller där tätbebyggelse eftersträvas. Det råder ingen tvekan om den saken. Och visst är det praktiskt taget otänkbart att släppa loss en planlös bebyggelse i våra storstäders närhet eller vid våra mest attraktiva kuster eller inom vissa delar av våra fjällområden. Det kan vi också vara helt överens om.

När civilministern också talar om att glesbebyggelse är och kommer att vara den enda lämpliga byggandeformen i stora delar av landet, är det en ny linje man slår in på. Det är positivt, och det har vi anledning att uppskatta.

Det är naturligtvis angeläget att sådana översiktliga bedömningar som det där talas om kan verkställas på ett så objektivt sätt som möjligt så att man i största utsträckning undanröjer godtycke. Herr Tobé framhöll också nyss att de inte får göras för komplicerat. Resultatet av sådana bedömningar bör vara ganska enkla återgivningar på ett lågskaligt kartmaterial med enkla anvisningar. Om man kommer fram till sådana resultat skall man säkert kunna hantera glesbebyggelsefrågorna på ett betydligt enklare och smidigare sätt i fortsättningen än vad man gjort under de senaste årtiondena. Civilministern har inte i interpellationssvaret berört frågan om ersättningar till markägare som går miste om den s.k. glesbebyggelserätten. Det är en fråga som vi diskuterade här i riksdagen för ett år sedan, och jag skall inte ta upp någon debatt om det här i dag. Jag är övertygad om att vi får tillfälle att återkomma till den frågan i den debatt som senare under höstriksdagen följer på utskottets behandling av propositionen 111.

Herr talman! Jag vill konstatera att vi alla är överens om att den proposition, nr 111, som regeringen har lagt fram är utomordentligt viktig. Den är också värdefull. Jag beklagar att vi har fått en debatt kring denna proposition innan den har varit föremål för motionsskrivande och för behandling i utskottet. Jag tror att vi skulle haft ett betydligt bättre sakligt underlag för debatten om man hade givit sig till tåls till början av december då väl utskottsbetänkandet kommer att föreligga. Jag kan förstå att statsrådet Lundkvist har ett behov av eller rent av kanske känner sig förpliktigad att ge uttryck för solidaritet och lojalitet med statsministern efter det illusionsnummer som statsministern utförde i går. För enligt min uppfattning var det väl i stort sett ingenting annat. Anser man att vår riksplan innehöll överdrifter och var osaklig så var ju de anklagelser som statsministern uttalade minst sagt mycket dåligt underbyggda. Det verkade snarast som om han inte brytt sig om att sätta sig in i vad avsikten med centerns riksplan är. Jag tror det är alldeles onödigt att också statsrådet Lundkvist i nuvarande skede dömer ut vår riksplan. Vi kommer nog att ha ett mycket bättre underlag för en debatt om vi väntar tills efter utskottsbehandlingen. Proposition 111 bil. 2 och 3 Hushållning med mark och vatten är ett alldeles utomordentligt diskussionsunderlag för de här viktiga frågorna, där det bör finnas goda förutsättningar för oss att i långa stycken komma överens, oavsett vilket parti vi tillhör. När det sedan gäller medlen att uppnå den angivna målsättningen kan naturligtvis meningarna komma att gå isär på många punkter. Det står fullt klart för mig, men det tror jag vi kommer att bli varse först efter de följdpropositioner som väl kommer på löpande band för att ange de styrmedel, som blir nödvändiga för att uppnå de uppsatta målen. Då kommer det väl att ge sig i vilken utsträckning vi kan komma överens på olika punkter.

Nog sagt om detta. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Lundkvist, som jag vore tacksam om han ville besvara. I sitt interpellationssvar till herr Nilsson i Tvärålund säger statsrådet bl.a. följande: ”Planverkets arbete på detta område är också inriktat på att söka få fram underlag för anvisningar rörande områdesplanläggning för spridd bebyggelse. Genom den föreslagna ordningen kommer att skapas inte bara förutsättningar för säkrare bedömningar hos myndigheterna i dessa frågor. Även allmänheten får större förutsättningar att i förväg överblicka möjligheten till bebyggelse inom skilda områden.” Jag tror att det är en riktig bedömning av vad planverkets föreskrifter borde innehålla. Men när kan vi emotse att dessa föreskrifter kommer? Är det möjligt att vi inför utskottsbehandlingen skulle kunna få en bättre vägledning om hur man tänker sig att i praktiken tillämpa lagstiftningen om glesbebyggelsen?

Herr talman! Om jag får börja med att svara på den sista frågan vill jag säga, att det naturligtvis är så att riksdagens beslut skall bli vägledande för det anvisningsarbete som sedan skall bedrivas i planverket. Det pågår naturligtvis förberedelser för att man så snabbt som möjligt skall kunna utföra sådant anvisningsarbete, om det skulle bli en enighet i stort om den uppläggning som vi har skisserat i propositionen. Jag föreställer mig att det under utskottsbehandlingen skall bli möjligt för utskottets ledamöter att ta del av det förberedelsearbete som pågår. Men detta kan ju inte avslutas innan riksdagen har tagit ställning till dessa riktlinjer.

Jag delar naturligtvis herr Grebäcks uppfattning att det blir möjligt för oss att föra en kanske ännu värdefullare diskussion i den riksdagsbehandling som kommer när vi har utskottets handläggning som underlag. Jag föreställer mig också att enigheten fortfarande är stor om att vi positivt skall verka för att denna typ av glesbebyggelse kommer till stånd inom områden som bedömes vara lämpliga för denna typ av bebyggelse. Där vill jag lugna herr Tobé som tycktes sig uppleva en brist på engagemang från min sida. Där hoppas jag att vi inte har några delade meningar heller utan att vi är överens om att det också i glesbygderna finns områden som vi av olika skäl måste vara särskilt rädda om. Till sist vill jag säga några ord till herr Grebäck. Han efterlyste, som han uttryckte det, en saklig debatt om riksplanefunderingarna.

Det vore olyckligt, om medborgarna skulle inges dimmiga föreställningar om möjligheterna till en regional utveckling, vilket ju blir fallet, om debatten i denna allvarliga fråga baseras enbart på vad man önskar utan att man är beredd att redovisa vilka medel som skall användas.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga herr Nilsson i Tvärålund om de siffror var riktigt återgivna som han angav beträffande Sörmland och som jag inte helt kunde följa med på. Jag förmodar att det måste föreligga ett missförstånd, och det vore önskvärt om herr Nilsson rättade till det. Orsaken till att jag tog upp planverkets föreskrifter är att statsrådet själv i sitt interpellationssvar säger att planverkets arbete på detta område är inriktat på att få fram underlag för anvisningar. Härav drog jag den slutsatsen att arbetet härmed pågår för närvarande. Det tycker jag också är helt naturligt, ty redan i det beslut som riksdagen tog 1971 efterlyste vi närmare föreskrifter. Redan med ledning av riksdagens beslut i fjol borde det därför vara möjligt, tycker jag, att utarbeta föreskrifter för hur en områdesplanläggning skulle gå till.

Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg, har ett förberedelsearbete pågått, men någonting definitivt kan ju inte ske förrän riksdagen har tagit ställning. Del av hur förberedelsearbetet är upplagt och vad man kommit fram till i hanteringen kan utskottet naturligtvis utan vidare få för att kunna bättre bedöma vad som skall kunna ske praktiskt i anslutning till de riktlinjer som redovisas i propositionen.

Herr talman! Arbetslösheten i Sverige har nått sin högsta nivå sedan 1930-talet. Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar noterar följande utveckling under tredje kvartalet: 1965 var antalet arbetslösa 46 000, 1970 var antalet arbetslösa 56 000 och 1972 var det 106 000. Andelen därav som har varit arbetslösa mer än tre månader steg från 8 procent 1965 till 19 procent 1970 och 34 procent under tredje kvartalet 1972. Arbetslösheten i skogslänen ökade från 1970 till 1972 från 15 700 till 30 600 trots lokaliseringspolitiken. Allt detta är tal som aldrig skulle ha accepterats av fullsysselsättningstankens klassiska förespråkare Keynes, Beveridge eller Wigforss. Det speglar en långsiktig utveckling, där reservarmén av arbetslösa och undersysselsatta ständigt sväller — liksom i EEC-länderna. Regeringen söker dölja detta. Den påstår att sysselsättningen har ökat i landet. Det påståendet är falskt. Det grundar sig på fiffel med statistik. Från tredje kvartalet 1962 till samma tid 1969 ökade den arbetsföra befolkningen med 254 000. Antalet sysselsatta ökade med 91 000. Men antalet deltidsarbetande ökade med 229 000 och de heltidsarbetande minskade med 128 000. Mätt i heltidsarbeten minskade alltså den totala sysselsättningen med 14 000. Det är regeringens berömda sysselsättningsökning: fler deltidare, fler som delar på samma jobb, fler lågavlönade, som arbetsköparna slipper ge fulla sociala förmåner och adekvat semester. Samma bild får man vid jämförelse mellan tredje kvartalet 1970 och tredje kvartalet 1972. Antalet människor i åldern 16 — 74 år ökade med 36 400. Antalet sysselsatta minskade med 10 700. De deltidsarbetande blev 21 000 fler, de heltidsanställda nära 32 000 färre. Det är regeringens ideal: allt fler som slåss om minskade arbetstillfällen — allt under Svenska arbetsgivareföreningens glädje och Götabankens belåtna kommentar, att detta är en naturlig följd av den svenska ekonomins sammansmältning med EEC. Om innehållet i regeringens konjunkturprogram råder ingen oenighet mellan regering och borgerlig opposition. Det är ett borgerligt program. Samma regering som i våras sökte pressa på lönarbetarna höjd moms, och tog tillbaka detta bara inför hotet om ett voteringsnederlag i riksdagen, samma regering ger nu skattelättnader åt storföretagen. Det är närmast ett amerikanskt konjunkturprogram. Och det är kanske logiskt, när nu efter herr Bohmans insats i går svensk politik äntligen har fått sin Spiro Agnew. Tillfälliga injektioner av pengar på bolagskonton är inget medel mot arbetslösheten. Regeringen erkänner inte att det rör sig om ett långsiktigt tillväxtproblem. Bakom stagnationen ligger kapitalismens inneboende utvecklingslagar. Kapitalismens internationella ram vidgas inte längre som förr. Detta återverkar på svensk kapitalism. Med det fasta kapitalets växande betydelse i förhållande till lönerna blir sysselsättningseffekten av varje ny investering allt mindre. Till detta kommer att kapital flödar ut från Sverige till Portugal, Brasilien, Schweiz och andra länder. Följden blir stopp i tillväxten, samtidigt som allt fler vill och måste ha arbete. Denna kapitalismens kris vill regeringen inte erkänna. Därför saknar dess politik perspektiv framåt. Skall man ge de arbetslösa arbete, öka kvinnornas förvärvsfrekvens med blygsamma 10 procentenheter från 55 till 65, och dessutom ta emot de nya årskullarna — då måste man fram till 1985 ha ett nettotillskott här i landet på minst 400 000 arbetstillfällen. Skulle kvinnorna ges samma arbetschans som männen, får man ovanpå detta skapa 300 000 arbeten. Skall man ge de latent arbetssökande männen arbete och erbjuda heltidssysselsättning åt sådana deltidare som vill ha full tid, behövs ytterligare 47 000. Skall man ta emot ett invandringsöverskott på 20 000 om året, som vissa prognoser förutser, måste man därutöver skaffa 200 000 arbeten extra fram till 1985. Dessa siffror ger en antydan om problemets omfattning. Tror någon att en sådan tillväxt är möjlig med nuvarande tendens? Om utvecklingen skall fortsätta som 1965—1972, vad blir det då av de arbetslösa, vad blir det av kvinnornas frigörelse, vad blir det av skogslänen och vad blir det av statens och kommunernas skatteintäkter? Tror någon att den nödvändiga tillväxten kan skapas genom att låta kapitalismen förbli orörd och bolagen få nya förmåner? Den som så tror är offer för illusioner. Tillväxten kan bara skapas via samhälleligt kapital och via en kapitalbild ning och en utbyggnadspolitik som gjort sig oberoende av kapitalismen. Regeringen ställer sig inga frågor om framtiden. Den frågar inte hur många arbetstillfällen som behövs 1975, 1980, 1985. Den frågar inte vad detta kostar och vilka investeringar som måste till. Den frågar inte vilka de maktpolitiska följderna blir om de lönarbetandes krav och behov skall tillgodoses. Regeringen kommer med nya skattesubventioner. Och när tänkande medlemmar i regeringspartiet på partikongressen ställer de här frågorna, då mobiliserar herrar Palme och Sträng hela sin auktoritet för att trampa ner dem. Försummandet av tillväxtproblemet återspeglas automatiskt i regionpolitiken. Centern och socialdemokraterna har där många likheter. Båda diskuterar fördelningen utan att ta upp tillväxten. Men utan tillväxt kan man inte fördela mycket annat än arbetslösheten. Och det är inte behagligare att stå i arbetslöshetskö i Luleå än i Stockholm eller Malmö. Det tjänar föga till att som centern och socialdemokraterna laborera med folkmängdssiffror, om det inte finns växande antal arbeten att bygga under befolkningen med. Centern och socialdemokraterna visar båda en liknande klyfta mellan önskemål och medel. Ingen vill se det regionala fördelningsproblemets verkliga omfattning. Centern är kanske speciellt orealistisk. Centern är mycket ambitiösare i sin målsättning än regeringen. Men de medel den föreslår är mycket svagare. Och i ett land där 143 kommunblock av 272 visar inrikes flyttningsförlust, kan man rimligen inte vända denna utveckling i en jämnt fördelad tillväxt utan att upphäva den kapitalets fria etableringsrätt och ekonomiska dominans som hela den borgerliga oppositionen inklusive centern slår vakt om. Regeringen har i sina regionpolitiska riktlinjer i hög grad sökt gå centern till mötes. Ser man enbart till fraserna är regeringen snart lika grön som gröna vågen. När det kommer till realiteter är man blygsammare. Man vill uppnå oförändrad befolkning i skogslänen till 1980. Hur skall man klara det? Från 1965, när lokaliseringsstödet för industri infördes, till 1969 har skogslänen netto förlorat 14 000 industriarbetsplatser. Under 1970-1972 har sysselsättningen i skogslänen totalt minskat med 7 800, därav 3 300 deltidsoch 4 500 heltidsarbeten. Hur skall man kompensera det? Varför ställer man inte frågan hur många nya arbetstillfällen som måste tillföras skogslänen för att garantera oförändrad befolkning? Varför frågar man inte vad det kostar? Och vad man är beredd att satsa? Varför vill man samtidigt i riksplanen förskjuta den nya tungindustrin till Västkusten? Varför låter man kapital fritt flöda ut till Portugal och Schweiz? Och varför har man förvisat frågan om styrmedel till en utredning? Hur skall de nya arbetstillfällena skapas med nuvarande stagnation? Är det med Statsföretag, som bara har 35 000 anställda och som med möda försvarar sin nuvarande volym? Och vad betyder målsättningen oförändrad befolkning för skogslänen? Den betyder att den naturliga folkökningen skall flyttas ut. Skogslänen skall alltjämt fram till 1980 ha en flyttningsförlust — på uppskattningsvis 50 000, i sämsta fall 70 000 personer. Det betyder en sned befolkningssammansättning 1980 och risk för folkminskning under 1980-talet även om 1980 års målsättning skulle realiseras. Men inget av dessa centrala problem finns analyserat i propositionen 111. Kort sagt: Både regeringen och centerpartiet leker med befolkningsramar som de inte vill eller inte förmår sätta allvar bakom. Arbete åt alla och en rättvis regional fördelning kan inte uppfyllas utan att socialismen ställs på dagordningen. Centern med sin tvetydiga klassbasis och socialdemokreterna, som övergett socialismen och givit sig samarbetet med storkapitalet i våld, kan inte arbeta efter en sådan dagordning. Det kan bara det parti, som är berett att ta de fulla maktpolitiska konsekvenserna av att slåss för och realisera de nedtryckta klassernas och de exploaterade regionernas verkliga intressen.

Herr talman! Jag skall avvika litet från den traditionella diskussionen i riksdagen under den här omgången. Den något annorlunda lågkonjunkturen — som nu otvivelaktigt är på uppgående — har, förutom att den varat längre i tiden, slagit hårdare och skapat större svårigheter på arbetsmarknaden än tidigare lågkonjunkturer. Orsakerna till detta kan vara många, men jag skall inte närmare beröra dem. När det gäller det alltför stora antalet anmälda arbetslösa i vårt land, även på områden där det vanligen inte är någon större svårighet att få sysselsättning, behövs det en noggrannare uppföljning av förhållandena. För att få ett närmare grepp om huruvida samtliga arbetslösa verkligen är beredda att ta ett anvisat arbete bör man ta en mera personlig kontakt med de arbetslösa och därigenom få deras arbetssituation klarlagd. Så gör man ju i samband med industrinedläggningar, inte för att få klart för sig om de verkligen vill ha arbete eller inte, utan för att så fort som möjligt kunna bereda dem ny sysselsättning eller genom avgångsvederlag eller förtidspensionering ge de äldre en rimlig förutsättning att klara sig. Riksdagen har beslutat om socialt betonade åtgärder för att hjälpa de äldre, de handikappade och övriga som inte har möjligheter att återkomma i arbetet. Men dessa bör på ett bättre sätt få samhällets stöd genom direkta kontakter och genom utredningar om deras ställning i samhället och arbetslivet. Jag tror också att när det gäller de många tusental arbetare, som saknar en fast anställning, som vandrar mellan olika arbetsgivare och beredskapsarbeten och andra tillfälliga arbetsuppgifter, måste en bättre registrering och uppföljning ske i första hand för att noggrant kartlägga arbetarens situation från tid till annan. Denna kartläggning måste man följa upp hos de olika arbetsgivarna för att hålla sig underkunnig om deras möjligheter att bereda arbete åt sådana som förutsättes bli arbetslösa vid en viss tidpunkt eller som redan är utan arbete med långvarigt understöd från arbetslöshetskassan. De här nämnda utvidgade åtgärderna kommer säkerligen också att bli till fördel när det gäller att placera de arbetslösa i arbeten av olika slag, som kan erbjudas inom ett rimligt avstånd från bostadsorten. Vi vet alla att de ekonomiska betingelserna är av avgörande betydelse för den arbetslöse när han skall ta ställning till ett nytt arbete. Jag är medveten om att arbetsförmedlingarna arbetar aktivt för att hjälpa de arbetslösa till ny sysselsättning. Men jag tror inte att de nuvarande arbetsuppgifterna är tillräckliga. Jag anser att arbetsförmedlingarnas arbete måste skärpas i den riktning jag har förordat. Huruvida dessa vidgade arbetsuppgifter kan utföras med den arbetsstyrka som nu finns är jag tveksam om. Det är angeläget att arbetsförmedlingarna får arbetskraftsförstärkning så att effektivare arbete kan utföras. Jag vill också, herr talman, säga några ord om företagarföreningarnas möjligheter att fullgöra sina uppgifter. I linje med vad jag har anfört i fråga om arbetsförmedlingarna bör även företagarföreningarna få vidgade arbetsuppgifter för att på ett bättre sätt än för närvarande följa och biträda de olika företagen i deras verksamhet. Ett stort behov finns framför allt hos de mindre företagen när det gäller service av olika slag. Det bör självfallet också sättas in större resurser för att utvidga och öka småföretagens verksamhet inom ramen för den allmänna industriutvecklingen. Skall företagarföreningarnas arbete bli till verklig nytta och utgöra en basfaktor för småindustrins utveckling, måste deras organisation betydligt förstärkas. Jag vill betona att de förtjänstfulla insatser småföretagarna gör över hela vårt land bör uppmärksammas. Småföretagen utgör ett värdefullt komplement till den tunga industrin. De är många gånger de enda företag som kan förlägga sin verksamhet i glesbygdsområden, och detta är särskilt värdefullt för Norrlandskommunerna. Herr talman! Det är angeläget att den förstärkning jag här har berört kommer till stånd så fort som möjligt. Får jag sedan, herr talman, också anföra några synpunkter på behovet av högre anslag till våra vägar. Med intresse har jag följt de nya synpunkter som vägverket har lagt på medelstilldelningen för kommande år. Jag delar uppfattningen att det pågår en förslitning av vägarna i sådan utsträckning att den på sina håll kan betecknas som kapitalförstöring. Det kan därför vara angeläget att en betydande ökning av underhållspengarna kommer till stånd. Inte minst viktigt är det att man i större utsträckning får utföra s.k. förstärkningsarbeten med oljegrusbeläggning. På rätt valda vägar är detta ett relativt billigt sätt att få gamla nedslitna grusvägar i godtagbart skick. Avvägningarna mellan underhåll och ombyggnad efter ytterligare några års nedslitning i väntan på ytterligare pengar för nybyggnad kan vara väldigt svåra ibland. Vi har under en lång följ av år byggt många mil högklassiga vägar. Detta märks om man åker bil ute i landet. Men likväl är eftersläpningen av den storleksordningen att verkliga krafttag måste tas för att man skall få en ännu snabbare utbyggnad. Det kan vara svårt att fördela pengarna mellan underhåll och nybyggnad, men det kan vara ännu svårare att prioritera mellan vägbyggandet över huvud taget och andra mycket angelägna investeringar. Men det förefaller mig vara — både direkt för den enskilde och för staten utifrån alla dess aspekter på vägfrågan — ekonomiskt mycket fördelaktigt med en snabbare utbyggnad av vägnätet. Jag uttrycker den varmaste förhoppning om att regeringen skall finna det möjligt att i betydande utsträckning höja anslagen till vägarna. Herr talman! Jag vill till sist betona angelägenheten av att beviljade anslag också fördelas på ett någorlunda rättvist sätt mellan vägförvaltningsområdena. Detta kan också vara utomordentligt svårt många gånger, inte minst beroende på de olika länsmyndigheternas agerande. Låt mig säga några ord om det län som jag representerar. Västernorrlands län ligger mycket dåligt till när det gäller det totala vägnätets standard, även om länet har fått aktningsvärda anslag om man räknar samman det ordinarie anslaget och AMS-pengarna. Länet är sannolikt det enda med så genomgående dåliga markförhållanden — med mycket tjälskjutande jordarter och svårartad topografi — vilket gör att både byggandet och underhållet blir dyrare än i de flesta områden i landet. Länet är ett stort län, ett genomfartslän, med sammanlagt 35 mil Europavägar. Dessa Europavägar har dragit stora pengar i fråga om både byggnad och underhåll, och fortfarande är stora delar av riksvägarna — bl.a. E4 — i behov av stora ekonomiska satsningar. När det gäller beläggningen och slitagestandarden ligger alla vägtyper i Västernorrlands län betydligt under riksgenomsnittet. I fråga om bärigheten av vägarna ligger länet mycket dåligt till. Trots att vägförvaltningen gjort vad som varit möjligt för att höja axeloch boggitryck till 10/16 ton intar Västernorrlands län den i särklass sämsta ställningen. Det finns inget annat län med så få kilometer 10 16 tons axeloch boggitryck under det att Västernorrland har endast 26,8 procent 10/16-tonsvägar. Detta är ytterst bekymmersamt i ett län med mycket tunga och långa transporter, främst från skogsindustrin. Med tanke på denna bekymmersamma vägsituation verkar det närmast orimligt att minska medelstilldelningen till Västernorrlands län från i runt tal 70 miljoner kronor år 1970 till 13 miljoner kronor år 1976. Får jag också erinra om att kommunsammanslagningarna har skapat ännu större behov av drägliga vägar för den ökade pendling av arbetskraften som blivit en följd av kommunernas stora geografiska områden. I Västernorrlands län får vi varje år inskränkningar i trafiken på grund av tjällossningar, som varar cirka två månader och som drabbar mellan 20 och 40 procent av vägnätet. I svårare fall kan 40 procent av vägarna vara avstängda under långa tider. Jag vill, herr talman, hemställa att regeringen och i första hand finansministern medverkar till att kommande budgetförslag innehåller en betydande höjning av väganslagen. Jag vill också uttala den förhoppningen att berörda myndigheter medverkar till en fördelning av anslagen så att Västernorrlands län blir i stånd att fortsätta sin väghållning i riktning mot en standard som motsvarar genomsnittet för landet.

Herr talman! Sedan regeringspartiet för några år sedan med pukor och trumpeter presenterade sitt näringspolitiska program har alltmer gått snett inom den svenska samhällsekonomin. Av herr Palmes visioner har det blivit stoft och aska. Regeringen har inte velat lyssna på näringslivets varningsord om att den förda ekonomiska politiken kommer att leda till bestående svårigheter och balansrubbningar i samhället. Detta har under debatten i går och i dag framförts från olika håll, och jag ber att få bekräfta det med detta inlägg. Regeringen tyckte sig veta bättre och hade visioner om en mycket snabb konjunkturuppgång, full sysselsättning och allmänt gyllene tider. Ja, inte ens när LO-ekonomerna kom med sin rapport tycktes regeringen börja tvivla på sin klokskap. Man visste bättre. Nu har det kommit en OECD-rapport som visar att den svenska tillväxttakten ligger klart sämst bland alla OECD-stater. Vi har blivit det varnande exemplet för andra. Kan inte ens denna rapport leda till en omprövning av regeringens ekonomiska politik — ja, då är det verkligen fara å färde. Fortsätter denna utveckling kommer vi att hamna i ett samhälle där förhållandevis få produktivt arbetande människor måste ta hand om allt fler människor utan arbete eller meningsfull sysselsättning, med allt vad det kan komma att betyda av jäsande socialt missnöje i samhället. Konjunkturinstitutets höstrapport ger besked om att den svenska ekonomin förbättras långsamt i år. Bruttonationalprodukten ökar med endast drygt 2 procent och förutses nästa år öka med 4 procent, vilket dock inte är tillräckligt för att bära upp full sysselsättning. För att nå det målet måste bruttonationalprodukten stiga med ytterligare 2,5 procent nästa år. Vad vi således vid det här laget kan konstatera är att den av finansminister Sträng under en längre tid förberedda och nära förestående — som han brukar uttrycka det — konjunkturuppgången är mer än ett år försenad. Och den förseningen kan inte skyllas på utlandet. Förra gången utgick konjunkturinstitutet från arbetshypotesen att ett internationellt uppsving kunde väntas andra halvåret 1972. Skedde det, så var en gradvis ljusning i Sverige att vänta. Men om man nu läser institutets intressanta internationella översikt, så finner man att den ekonomiska aktiviteten har varit hög i en lång rad av Sveriges viktiga avnämarländer. I Förenta staterna har exempelvis högkonjunkturen nu varit i gång så länge att man snarast kan räkna med att tillväxten kulminerar under innevarande år. Västtyskland registrerade en kraftig tillväxt 1971, och den har fortsatt under första halvåret 1972. Frankrike och Norge fortsätter sin långa rad av fina tillväxtår. Frankrike kan för 1971, 1972 och 1973 redovisa en ökning av nationalprodukten på mellan 5 och 6 procent varje år, och i Norge har tillväxten under samma tid legat på 4,5—5 procent. Ja, t.o.m. Finland, vårt broderland i öster, har bättre resultat att peka på än Sverige. År 1971 ökade Finlands bruttonationalprodukt med 2 procent, vilket kan jämföras med Sveriges 0,6 procent, och 1972 med 4,5 procent mot Sveriges 2 procent. Även för 1973 tyder prognoserna på en snabbare tillväxt i Finland än i Sverige. I konjunkturrapportens slutkapitel för man sedan ett mycket intressant resonemang om den produktion som Sverige har gått miste om 1971 och 1972, då produktionsresurserna inte var fullt utnyttjade. Där sägs det att vi, som man uttrycker det, har tappat 3,5 procent av bruttonationalproduktens tillväxt 1971 och att vi kommer att tappa 1,5 procent under 1972. Detta gör sammanlagt 5 procent eller i kronor räknat i runt tal 9 miljarder. Under en tvåårsperiod har vi sålunda missat 9 miljarder. Det är mycket pengar för ett land som vårt. Även nästa års tillväxt på ca 4 procent kommer att ligga under vad Sverige borde kunna prestera, och för att få full sysselsättning för den tillgängliga arbetskraften borde den ekonomiska aktiviteten enligt institutets beräkningar öka med 6,5 procent under 1973. Här finns sålunda ett gap mellan den troliga tillväxten på 4 procent och den potentiella tillväxten på 6,5 procent, som enligt all gängse ekonomisk teori borde tala för att olika former av stimulansåtgärder sättes in. Som bekant har regeringen nu under de senaste dagarna aviserat stimulansåtgärder åt industrin, och de är naturligtvis välkomna. Men jag vill göra det tillägget att åtgärderna som vanligt kommer för sent. Dessutom har jag den uppfattningen att de inte är tillräckliga. Genom att ATP-uttaget inte höjs nästa år sparar näringslivet en bråkdel av vad det får ge ut på den höjda löneskatten. På längre sikt har de föreslagna åtgärderna knappast någon betydelse, och det utsägs också att de flesta av stimulansåtgärderna har kortvarig karaktär. Om de föreslagna åtgärderna inte får den effekt som regeringen hoppas, kan vi räkna med en oförändrat hög arbetslöshet framöver i år och kanske också nästa år. I dag skulle det behövas i runt ral 378 000 nya arbeten för att tillgodose kraven från de personer som är arbetslösa, som är partiellt arbetslösa, som önskar heltid, och vidare för att skaffa arbete åt dem som är sysselsatta i beredskapsarbeten, arkivarbeten och yrkesutbildningskurser för arbetslösa. Mot denna höga siffra — 378 000 kan ställas de 25 000 lediga platser som fanns anmälda hos arbetsförmedlingarna i oktober månad. Trots näringslivets varningar, trots LO-ekonomernas kritik mot den förda ekonomiska politiken, trots den avslöjande OECD-rapporten och trots konjunkturinstitutets dystra rapport om vår svaga ekonomiska utveckling är regeringen fortfarande optimistisk och tror att en ordentlig högkonjunktur väntar oss kanske redan innan vintersnön töat bort. Herr Brundin har tidigare i dag i samband med ett interpellationssvar varnat för att denna högkonjunktur kan låta vänta på sig, och jag vill gärna instämma i det. I proposition 125 avseende konjunkturstimulerande åtgärder säger finansminister Sträng på s. 14, att utsikterna för det framförliggande året pekar mot en klar uppgång. Och han fortsätter: ”Risken för att denna uppgång leder till en överhettning får inte förbises.” Ett stöd i sin optimism tror sig finansministern ha funnit i stigande investeringssiffror. Jag vill därför säga några ord om investeringarna och deras inriktning. Det är väl mer än tvivelaktigt om de investeringar som ger herr Sträng underlaget för hans optimism är sådana, att de snabbt kan öka vår internationella konkurrenskraft och därmed ge näringslivet den lönsamhet som behövs för att skapa trygghet åt både företag och anställda. En stor del av dessa investeringar ligger nämligen på miljösidan. Sådana miljöinvesteringar är utan tvivel både nödvändiga ur social synpunkt och på längre sikt lönsamma, men i stort sett räddar de inte dagens situation. Och resterande investeringar är till övervägande del — framför allt när det gäller de mindre och medelstora företagen — rent defensiva. Näringslivets offensiva investeringar syftar ju till att öka eller förnya produktionen så att företagen får offensiva vapen i kampen med utländska företag både på hemmamarknaden och på de utländska marknaderna. Offensiva investeringar betyder oftast utvidgad verksamhet med ökad sysselsättning. De defensiva investeringarna har ett helt annat ändamål, nämligen att ersätta den på grund av indirekta skatter av typen löneskatt dyrbara mänskliga arbetskraften med maskiner så att företagen kan hålla näsan över vattnet och klara en konjunkturnedgång. De defensiva investeringarna är sådana man tar till vid alltför låg lönsamhet, medan de offensiva investeringarna framför allt görs av lönsamma företag. Det är mycket allvarligt att en stor del av det svenska näringslivet nu måste hålla sig på defensiven. Regeringen anser sig av vissa uttalanden att döma ha vidtagit kraftfulla åtgärder mot sysselsättningskrisen. I sin nyss framlagda proposition beräknar regeringen de ökade kostnaderna för sysselsättningskrisen till 1500 miljoner kronor, men av dessa pengar går inte mindre än 900 miljoner kronor till AMS. Jag erkänner gärna att man genom arbetsmarknadsstyrelsen gjort åtskilligt för att lätta de värsta bekymren för de många som drabbas av arbetslöshet. Men beredskapsarbeten blir aldrig meningsfyllda jobb för människorna, och de övriga välmenande AMS åtgärderna med hjälp åt viss företagsamhet är tyvärr ingenting annat än lappar på en mycket trasig kostym. Dessa åtgärder har inte någon avgörande betydelse för en konjunkturförbättring, och de kan inte övervinna den lönsamhetskris som måste besegras för att återskänka näringslivet offensivandan. Den framtidstro som många i dag efterlyser måste fram om vi skall få ett ökat välstånd här i landet. lönsamhet. Detta är kärnpunkten i arbetslöshetskrisen, men regeringen har nogsamt undvikit åtgärder för lönsamhetsförbättring. Ett medel för detta är en sänkning av den indirekta beskattningen på företagsamheten. Man kan inte möta arbetslösheten genom skatt på sysselsättningen. Det är, herr talman, fel medicin! Just nu behövs mindre av visioner och teorier och mer av verklighetssinne. Och verkligheten, herr talman, är betydligt dystrare än vad regeringen tycks tro. En vetenskaplig undersökning av företagsamheten, som gjorts i Skånekommunen Bjärnum på uppdrag av kommunen och ngsrådet i Kristianstad, visar att inte mindre än en tredjedel av de anställda arbetar i företag som förr eller senare kan väntas få svårigheter. Bara 40 procent av de anställda arbetar i företag med utmärkt lönsamhet och 25 procent i företag med medelgod lönsamhet. Utredaren, fil. mag. Wilhelm Otto säger om sin utredning i Bjärnum, att den skall betraktas som en väckarklocka med tanke på att så många företag i dag har en ogynnsam lönsamhet. Därför är det berättigat att i dag ställa frågan — och jag ber att få göra det, även om ingen av regeringens ledamöter är närvarande: Hur många väckarklockor skall regeringen behöva höra innan den lämnar drömmarna för att ta itu med vardagens bekymmer? Från näringslivshåll riktar vi i dag den frågan till regeringen. Vardagens största bekymmer är, trots allt vackert tal, den bristande lönsamheten, den otillräckliga eller obefintliga vinsten. Vinsten har av många kommit att betraktas som någonting fult, och det tycks ingå i regeringens filosofi att företagens aktieägare eller de enskilda företagarna inte skall ha någon avkastning på kapitalet. Man tycks inte vilja acceptera kapitalet som ett av flera arbetsredskap inom näringslivet. För många företag är förräntningen av det i företaget arbetande kapitalet lägre än bankräntan. Och sedan klagar man på bristande investeringsvilja när det i själva verket är fråga om förmåga, nämligen otillräcklig förmåga att genom räntor betala för produktionsfaktorn — eller kalla det gärna arbetsredskapet — kapital. Herr talman! En politik som belastar företagens produktionskostnader bl.a. genom indirekta skatter på arbetskraft och därmed minskar lönsamheten omöjliggör de offensiva investeringar som behövs för att skapa ökad sysselsättning. Regeringens politik med i första hand selektiva insatser har medfört en minskning av investeringarna, sysselsättningen och framstegstakten. Näringspolitiken måste utformas med generella stimulansåtgärder och inte genom punktinsatser, som bara är ett smärtstillande medel.

Herr talman! Vår sysselsättning inom industrin håller på att minska sedan slutet av 1960-talet. Enligt folkräkningarna 1965 och 1970 sjönk den andel av arbetskraften som sysselsätts inom tillverkningsindustrin med 4,5 procent. Det betyder att ungefär 48 000 jobb försvann. Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar — AKU, som de kallas — har med sin urvalsmetod visat att för tredje kvartalet 1972 industrisysselsättningen gått ytterligare ner i jämförelse med samma kvartal 1970. Av betydelse i de här sammanhangen är att inte bara industrisysselsättningen sjunkit utan också den totala sysselsättningen gått tillbaka, trots att befolkningen i aktiv ålder — 18 t.o.m. 66 år — ökat med drygt 300 000 under denna tid. Räknat per 100 invånare i aktiv ålder har sysselsättningen gått ner med mellan 4 och 5 arbetstillfällen efter folkräkningarna 1965 och 1970. Också enligt arbetskraftsundersökningarna sjönk antalet av de under tredje kvartalet 1972 totalt sysselsatta i jämförelse med samma kvartal 1970. Mellan folkräkningarna 1970 och 1965 försvann inom Norrlandslänen jämte Dalarna och Värmland — de s.k. skogslänen — drygt 50 000 arbetstillfällen. För min del håller jag sannolikt att utvecklingen under innevarande femårsperiod, 1970—1975, kan bedömas så, att ytterligare 50 000 jobb kommer att försvinna för människorna inom detta område, om inte en ny politik åstadkommes. Om 50 000 nya arbeten skall skaffas fram inom industrin, där i genomsnitt varje arbetsplats kostar 200 000 kronor, innebär det ett krav på 10 000 miljoner kronor för företagsutbyggnad. Varifrån skall pengarna komma? På vilka objekt skall de satsas? Vem skall äga pengarna? Vilken näringspolitisk huvudinriktning skall satsningen ha? Var finns den Organisation som skall kunna genomföra och hålla i denna utveckling? Räcker industridepartementet till för en sådan arbetsuppgift? Har det departementet pengar, befogenhet och kompetens i övrigt för en sådan arbetsuppgift? Man har anledning att ställa sig åtskilliga frågor inför den verklighet vi har framför oss. Utvecklingen pekar för de närmaste två å tre decennierna mot att bara hälften så många arbetare och tjänstemän kommer att kunna få Sysselsättning inom industrin i jämförelse med den andel av Sveriges befolkning som i dag sysselsättes inom industrin. Vi står nu inför helt nya arbetsuppgifter politiskt, ekonomiskt och industriellt. Vi har hittills i detta land utvecklat en arbetslöshetspolitik, som varit ganska bra. Den har syftat till att hjälpa de ca fem procent av arbetskraften som är arbetslösa, så att en stor del kunnat få beredskapsarbete, omskolningskurser, arkivarbete, skyddat arbete eller kontantunderstöd. Vad vi i många år har saknat är en långsiktig och medvetet utformad näringspolitik, som syftar till att trygga jobben för de ca 95 procent av arbetskraften som har sysselsättning och som också syftar till att höja den siffran. För arbetslöshetspolitiken har vi byggt upp en omfattande organisation, främst genom AMS. För näringspolitiken finns det inte någon motsvarande välutvecklad organisationsapparat. Den skulle förutsätta bl.a. att regeringspolitiken måste moderniseras. 1. För att skapa organisatoriska förutsättningar på centralt håll för en framgångsrik näringspolitik skulle vi behöva få ett departement för allmän näringspolitik genom ombildning av något av de nuvarande. På samma sätt som regeringen under 1800-talet sammanförde den näringspolitik som då bedrevs, dvs. jordbrukspolitik, till ett departement i stället för att ha ärendena spridda på flera är det nu nödvändigt att ta fram en motsvarande organisatorisk modernisering av regeringspolitiken för näringspolitikens del. 2. Den statliga företagsverksamheten inom bolagsgruppen svarar för ca 40 000 anställda och inom affärsverksgruppen för ca 160 000 anställda. Ansvaret för en framgångsrik sysselsättningsutveckling inom denna grupp bör på regeringsnivå ligga hos ett speciellt departement för den statliga företagsverksamheten. Det departementet, med underställda företag, bör ha det avgörande ansvaret och möjligheterna för att industriellt utveckla dessa företag så, att de kan bidra till att skapa nya arbetstillfällen, särskilt inom stödområdet. Där har regeringen ett speciellt ansvar som arbetsgivare, bl.a. mot bakgrund av att den statliga företagsgruppen minskade sin sysselsättning genom att rationalisera bort 10 000 fler arbetsplatser under tioårsperioden fram till 1970 än man skapade. Detta gäller enbart vad som skedde inom Norrlandslänen. 3. På cirka två generationer har Sverige förvandlats från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Över en miljon människor kom i kläm under den utvecklingen och emigrerade. Nu kommer Sverige på en generation att förvandlas från ett industrisamhälle till ett icke industrisamhälle. Flera hundratusentals människor kommer att behöva lämna sina gamla och invanda arbetsplatser och ställa om sig till nya. Den omställningen kan leda till att åtskilliga tiotusentals människor kommer i svårigheter — svårigheter som inte alltid på ett tillfredsställande sätt kan lösas enbart genom avgångsvederlag, omskolning eller för tidig pensionering, utan som fordrar en ännu mer utvecklad arbetsmarknadspolitik från samhällets sida. Det bör vidare vara möjligt att ge dem som en längre tid arbetat i hårt industriarbete och skiftarbete en möjlighet att komma över till lättare servicearbete. För att regeringen bättre skall kunna svara för det samhälleliga arbetet på det här området bör ett särskilt arbetsmarknadsdepartement inrättas genom ombildning inom departementsgruppen. 4. Nya organisatoriska förutsättningar måste skapas för att säkerställa finansieringen av de nya industriella arbetsplatserna, när de gamla försvinner, och för att modernisera och förbättra miljön kring och på de arbetsplatser som redan finns och kan få bli kvar. Enbart de 50 000 arbetsplatser som jag nyss nämnde, som kan väntas försvinna inom skogslänen under innevarande femårsperiod, skulle, om de ersattes med nya industriella arbetsplatser, fordra ett kapital av ca 10 000 miljoner kronor totalt. Intressant i dessa sammanhang är också att jämföra den satsning som omtalas i propositionen 111, som vi i dag behandlar, att den statliga satsningen på LKAB, NJA och ASSI i Norrland kommer att uppgå till ca 2 000 miljoner kronor för att säkerställa de arbeten som där finns och för att öka sysselsättningen med troligen knappa 1 000 arbetsplatser. Betydande belopp åtgår således för att modernisera gamla arbetsplatser så att de kan bli kvar trots skärpt internationell konkurrens. Det räcker inte att förutsätta att det privata näringslivet skall orka spara ihop erforderliga medel för att bygga om gamla arbetsplatser och skapa nya för att därigenom förverkliga våra krav på full sysselsättning. På ett genomtänkt sätt måste de pengar som staten kan tillföra och de pengar som löntagarna via ATP-fonden kan sätta in för att trygga sin egen framtid och fulla sysselsättning, slussas över i praktiska investeringar, förberedande av forskning och utvecklingsarbete, yrkesutbildning och marknadsföring. De statliga pengarna och löntagarnas ATP-pengar måste kunna satsas inom ramen av en väl avvägd och medveten näringspolitik, framtagen inom regeringen för det departement för allmän näringspolitik som måste tillskapas. Men också nya juridiska och organisatoriska former fordras för den nya arbetsuppgiften, när det gäller bl.a. ATP-pengarnas inslussning i meddelägande i näringslivet. 5. Vid sidan av nya organisatoriska åtgärder på det centrala planet för att vi skall kunna driva en framgångsrik näringspolitik i avsikt att trygga full sysselsättning och social utveckling måste också på det regionala området nya förutsättningar skapas. Även om vi genom nya centrala organisatoriska förutsättningar skapar en grund för näringspolitiken, så måste de företagsnära och praktiska besluten i betydande omfattning genomföras närmare människorna och företagen, dvs. på regional nivå. Den arbetslöshetsbekämpande politik som nu bedrivs i form av beredskapsarbeten och lokaliseringspolitik bör förändras på följande sätt: 6. Regeringen beslutar hur mycket pengar som kan satsas för dessa ändamål. AMS svarar för den regionala kvoteringen. Satsningen meddelas i så god tid, att förnuftiga regionala förberedelser kan göras, så att pengarna kommer till bästa möjliga användning. Det förutsätter rimlig tid för planering och förberedelser av olika slag, men också att tillräckliga medel i god tid avsättes för planeringsarbetet. 7. Gentemot varje region eller län fungerar AMS såsom övervakare för de pengar som lämnats. Det betyder att AMS skall ha vetorätt inför de förslag som framlägges från länshåll. Detta för att hindra att inom olika regioner satsningar göres på ett oekonomiskt sätt, t.ex. genom alltför likartade projekt. 9. AMS fungerar gentemot regionerna som konsultoch upplysningsorgan, vilket med sin riksomfattande överblick, sin tekniska och kommersiella förmåga kan ge tips om vad som kan vara värt att satsa på. 10. Möjlighet till samordning och samkörning måste skapas ekonomiskt och juridiskt för den nu mycket omfattande regionala organisationsapparat, som vuxit upp genom tillfälliga beslut under många årtionden. Detta är nödvändigt bl.a. med hänsyn till nödvändigheten att snabbt kunna behandla ärenden som gäller sysselsättning i stället för arbetslöshet för såväl människor som företag. Tiden är en avgörande faktor i dessa sammanhang. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att alltför många har nu under alltför lång tid alltför passivt väntat på att en internationell konjunkturuppgång skall komma till Sverige och återigen lyfta in oss i det lyckliga tillstånd av full sysselsättning som vi hade under 1960-talet. Den internationella konjunkturuppgången kommer, men vi har ingen anledning att räkna med att den kommer att ge oss full sysselsättning igen. Vill vi ha full sysselsättning förutsätter det att vi själva skapar en god grund därför. Vad vi nu behöver är en offensiv regeringspolitik för att säkra sysselsättningen, trygga reallöneutvecklingen och lägga grunden för en vidare social utveckling. Regeringen måste komma fram snabbt till nya arbetsformer för att kunna trygga utvecklingen för oss i en värld med skärpt internationell konkurrens, där de multinationella företagen växer snabbare än andra, där nya tekniska och kommersiella förutsättningar ger möjligheter för konkurrenter att använda billig arbetskraft från mer eller mindre underutvecklade länder och kombinera den med modern, högeffektiv teknik. Nu gäller det inte detaljer i vår politik längre. Det gäller att snabbt få fram en ny helhetspolitik som grund för en offensiv näringspolitik. Det är det enda sättet för oss att förverkliga våra gamla krav på full sysselsättning och fortsatt social utveckling. Det ligger i våra händer att ta vara på de möjligheterna. Det ligger i våra händer att låta de möjligheterna glida ifrån oss.

Herr talman! Vi hade häromnatten en liten diskussion om kvinnornas jämlikhet. Timmen var sen, och det finns anledning att nu i den allmänpolitiska debatten fortsätta med de tankegångar som fördes fram här från talarstolen. Jag vill emellertid peka på att sedan dess en hel del ganska väsentligt har hänt. Det mest väsentliga är väl det möte på Harpsund, som statsminister Olof Palme i går hänvisade till, dit representanter för arbetsmarknadens parter och politiska och ideella kvinnoorganisationer var inbjudna för att diskutera riktlinjer för direktiven för den delegation för jämlikhet som skall tillsättas i kanslihuset. Olof Palme sade i går att man var överens om en punkt som det mest väsentliga: grunden för kvinnans likställighet skall läggas i arbetslivet.

Det är alltså i arbetslivet som jämlikheten skall grundas. Jag tror det är värt att peka på att vi just nu har en lång rad färdiga utredningsresultat som också ansluter sig till den åsikt vi var eniga om på Harpsund. Jag syftar på familjelagssakkunnigas betänkande, som för närvarande är remissbehandling — man har t.o.m. börjat sammanställa remisserna. I utredningen är vi överens om riktlinjerna så som de skisserades i direktiven, nämligen att äktenskapet skall betraktas som en frivillig samlevnad mellan två ekonomiskt självständiga individer. Även om vi har hela avsnitt av de ekonomiska rättsverkningarna kvar, är det ingen av oss som har vänt sig mot den synpunkten. Det är alltså en mycket enig utredning som har lagts fram på den punkten. Vi har vidare familjepolitiska kommitténs betänkande Familjestöd. Vi har också barnstugeutredningens betänkande. Att jag nämner de här tre utredningarna är för att peka på hur samstämmiga de egentligen är med tankegångarna i det familjepolitiska program som Socialdemokratiska kvinnoförbundet står för och som Nancy Eriksson höll ett fint orienterande anförande omkring. Det har två huvudpunkter. Den första är att främst skall vi slå vakt om barnens trygghet. Den andra är att det är i arbetslivet som jämställdheten går att genomföra. De tankegångarna återfinns och får stöd i alla de tre utredningarna. Man kan t.ex. peka på familjepolitiska kommittén, som framhåller att minst lika angeläget som att bygga ut kontantstödet till barnfamiljerna är att genom en utbyggnad av samhällets barntillsyn göra det möjligt för föräldrarna att ha förvärvsarbete. Man understryker också mycket kraftigt att det är barnens rätt och behov av social utveckling genom gruppsamvaro som är det främsta motivet för en ökad satsning på barntillsynen.

Föräldrarnas långa arbetstider och de effekter som de får på barnen diskuteras ingående. Vi har från förbundets sida som ett av våra huvudkrav en successiv arbetstidsförkortning till sex timmar per dag. I utredningen säger man att arbetsmarknadens parter bör ta upp frågan om familjerollen och arbetstidens förläggning i sina förhandlingar. Det heter vidare att sett i det långa perspektivet måste samhälle och arbetsliv skapa bättre förutsättningar för barnfamiljerna att fungera. Ytterst är det en fråga om hur långt samhälle och arbetsliv är berett att solidarisera sig med barnen och deras rättigheter. En prioritering av Nr 113 småbarnsföräldrars behov av bättre arbetstider bör eftersträvas. Detsam Torsdagen den ma gäller för äldre eller svagpresterande människor över huvud taget.

Priset tror jag tas av Nya Wermlands-Tidningen, som i slutet på förra månaden helt enkelt skrev att det vi innerst inne syftar till är att avskaffa hemmet. Jag skall be att få citera ett stycke ur ledaren i fråga: ”Men den socialdemokrat som vill vara konsekvent i sitt handlande bör givetvis se till att de enskilda hemmen avskaffas så fort som möjligt.

Det är alltså exakt detsamma som vi alla enades om på Harpsund och som återkommer i de tre utredningar jag tidigare helt kort har berört. Det är väl också ungefär samma avsikt som ligger bakom talet om att vi vill avskaffa kvinnornas valfrihet.

Vi måste få död på valfrihetsmyten, för om man drar ut valfrihetens alla konsekvenser, hamnar man i så enorma och ekonomiskt omöjliga utgifter att det icke går att genomföra full valfrihet mellan hem och förvärvsarbete för män och kvinnor. Konsekvenserna skulle bli orimliga. Därför hävdar vi mycket bestämt att möjligheterna att genomföra kvinnornas jämlikhet i arbetslivet långsiktigt måste sättas upp som vårt främsta mål. Valfrihetsmyten i dess yttersta konsekvenser kan aldrig någonsin omsättas i praktiken. Nu säger man att vi har sagt nej till valfriheten. Det är också någonting som ytterligt ingående borde diskuteras. Vi har funnit att valfriheten icke existerar i dag t.ex. för en ensam förälder eller för en kvinna som är gift med en lågavlönad man. Den kanske finns i några ytterst välutbildade och ekonomiskt välställda familjer, men den existerar inte i stort. Vi har inga möjligheter att genomföra den.

Med det har vi inte sagt, som det påstås på många håll — som det skrivs på många håll och som det sägs på många håll — att vi vill ta bort den ringa valfrihet som existerar i dag. Den är alldeles omöjlig att eliminera i dag. Det är omöjligt, rättare sagt, att föreskriva att det inte skall finnas någon möjlighet för dem som nu är hemmavarande att vara hemma. Det är ju alldeles horribelt! Vi varken vill eller kan förbjuda dem som är hemma och vårdar hem och barn att stanna hemma. Vi har den allra största uppskattning för det arbete de utför i dag. Vi diskuterar en framtidsmodell. Det är ju det som ligger till grund för det program som har diskuterats och som förmodligen kommer att diskuteras oerhört mycket. Dagsläget är någonting annat. Jag vill erinra om att direktiven till familjelagssakunniga satte den ekonomiska självständigheten som den princip vi var tvungna att arbeta efter.

Läget i dag har vi också med som utgångspunkt i vårt program.

I den föreslogs med tanke på att många kvinnor som blir änkor inte har möjlighet att skaffa sig en ny tillvaro ute på arbetsmarknaden att värdet av det som hustrun får behålla i boet skulle höjas till tre gånger basbeloppet. Man får alltså ställa framtidsvisionerna mot realiteterna eller, som Landsorganisationen säger i sitt remissyttrande över förslaget till ny familjeoch äktenskapslagstiftning: Principiellt och långsiktigt skall vi arbeta efter att alla skall vara ekonomiskt oberoende. Ingen skall vara beroende av en annan för sin försörjning. Men man får icke glömma bort verkligheten som den är i dag, nämligen att det finns kvinnor i åldrar som har svårt att komma ut, omskolas, få arbete. Det finns olika delar av landet där det är ganska svårt för kvinnor över huvud taget att få Sysselsättning. Det finns kvinnor som av olika omständigheter är hemma och skall ha rätt att vara hemma och sköta sina barn. Man måste sätta målet långsiktigt, men se på verkligheten också. Och det vill jag — för att fortsätta den avbrutna debatten från onsdagsnatten eller torsdagsmorgo nen — mycket bestämt säga ifrån: Vi tar kommentarerna i den borgerliga pressen med mycket stor ro. Vi tror icke att de går hem. Vi tar också talet om att vi vill ta bort valfriheten med mycket stor ro. Vi för en ideologisk debatt om ett framtida samhälle med målsättningen att det är i arbetslivet, och först och främst i arbetslivet, som jämställdheten skall genomföras. Vi säger det i vårt program, vi kommer att föra den diskussionen, och vi har — som sagt — stöd från en lång rad statliga utredningar, där partierna på denna punkt i princip är överens.

Herr talman! Utgångspunkten för samhällets politik måste vara att män och kvinnor fungerar som självständiga och ekonomiskt oberoende individer med samma möjligheter och villkor i samhället och samma skyldigheter och ansvar för sina barns omvårdnad och uppfostran. Det är förvärvsarbete utanför eller i det egna familjeföretaget som skall utgöra grunden för trygghet för både kvinnor och män. Ja, så var inledningen till ett uttalande som centerns kvinnoförbund antog vid en konferens helt nyligen, och det är också partiets utgångspunkt i arbetet för dessa till synes självklara mål. Men för många är de inte så självklara, för då skulle vi inte ha så stora olikheter i arbetslivet, så många arbetslösa kvinnor, så många hinder för två föräldrar att förvärvsarbeta som vi har. Vi har alldeles för litet ansvar från samhället för barntillsyn t.ex. Vi har i dag arbetsvillkor som är så barnovänliga att de omöjliggör för föräldrarna att göra en god förvärvsinsats och på samma gång ha erforderliga kontakter med sina barn. Ett ord har i debatten på senaste tiden blivit mycket laddat, nämligen ordet valfrihet. För vår del ser vi arbetet med vård och uppfostran av egna barn i låg ålder som ett lika gott arbete som att vårda andras barn, och det bör också värderas därefter. Vi anser att en av föräldrarna skall kunna ägna sig åt detta — det behöver inte nödvändigtvis vara mamman. Föräldrarna skall också kunna dela på arbetet genom en i lag inskriven rätt att under småbarnsåren ha kortare arbetstid. Genom att föreslå valfrihet för föräldrarna när barnen är små anser vi oss vara neutrala till olika arbetsinsatser och var de utföres. Men däri ligger inga värderingar och inga pekpinnar till föräldrarna att så här skall ni göra! Vi säger inte: Det är bättre för barnen om ni stannar hemma. För det vet vi inte, men vi vet, att en mamma som mer eller mindre tvingas att vara hemma många gånger har svårt att fungera bra. För andra är det helt naturligt att sköta sina barn själva. Men vi anser att föräldrarna skall avgöra det själva, och vi politiker skall ge dem förutsättningar att välja. Däri är också inbegripet rätten att välja kortare arbetstid. Jag sade att vi vet för litet om vad det betyder för barn med heldagskontakt med en av föräldrarna. Men en sak kan vi väl alla vara överens om, nämligen angelägenheten av att det finns möjligheter för någorlunda stressfri samvaro mellan helst båda föräldrarna och barnen under någon del av dagen. Om vi värderar olika arbete lika mycket måste vi politiker också skapa förutsättningar för småbarnsföräldrar att välja. Jag tycker att Socialdemokratiska kvinnoförbundets programskrift i stort sett är bra med undantag av att man, vilket jag har funnit — och jag har läst den rätt noga — undervärderar just vården av de egna barnen i späd ålder. Eller också är det så att man inte ser någon möjlighet att åstadkomma valfrihet under dessa år och därför ger man upp. Jag fick i varje fall det intrycket när jag hörde fröken Mattson. Vad har vi då tänkt oss för att komma en liten bit på väg mot den här valfriheten under de år då föräldrarna har småbarn? Först och främst vill vi ha ett års ledighet vid barnets födelse. Sex månader, som det är nu, anser vi vara en alldeles för kort tid. Det är att handskas ovarsamt med barn och föräldrar att anse att föräldrar efter så kort tid skall fullgöra helt förvärvsarbete: upp tidigt på morgonen, sköta spädbarn och eventuellt andra barn, i väg till barnstugan och vidare till jobbet som kanske börjar kl. 7 eller tidigare och sedan samma omgång på eftermiddagen. Vi tycker att det är att misshushålla med människor. Ledigheten bör kunna delas mellan föräldrarna — det är vi väl numera alla överens om. Ersättning skall som nu vid de sex månadernas ledighet utgå från sjukkassan. Har man inte så hög sjukförsäkring skall den fyllas ut till minst 20 kronor per dag. Vi förordar också vårdnadsbidrag tills barnet är tre år. På grund av det ekonomiska läget måste vi börja blygsamt, men vi anser att systemet så snabbt som möjligt skall byggas ut. Från vårt parti prioriterar vi detta hårt. Det är angeläget att fördela kostnaderna för barn, däri inbegripet vårdnaden om barn, mellan dem som har barn och dem som inte har barn i aktuell ålder. Vårdnadsbidraget skall naturligtvis utgå till alla, användningen av det är sedan valfri. Det bör även kunna diskuteras att vårdnadsbidraget, när det har blivit någorlunda stort, också skall kunna beskattas och så småningom bli så högt att det berättigar till ATP och naturligtvis då också utgöra grund för sjukpenning. Men där är vi inte ännu, och det tar väl sin tid att komma dit. Därför anser vi att ATP-år bör räknas även för barnavårdande år under en viss period. Det är ett rimligt krav, anser vi, och vi har framfört det många gånger. Fru Eriksson i Stockholm sade i går kväll att det ger ju ingen pension om inte kvinnan arbetar före och efter de barnavårdande åren. Men naturligtvis skall hon göra det; det är för att hon inte skall tappa ATP-år på grund av att hon utför ett arbete som samhället i dag inte anser har något värde som vi förordar detta med ATP-år. Vidare föreslår vi, som jag sade tidigare, laglig rätt till nedsättning av arbetstidens längd. Men det är för föräldrar med småbarn som vi anser att samhället skall underlätta och ge förutsättning för valfrihet. Andra grupper skall samhället inte ge några fördelar — naturligtvis med de undantag som fröken Mattson nämnde, nämligen äldre kvinnor som inte har något yrkesarbete eller som saknar utbildning. För dem måste vi ha Övergångsbestämmelser. Sådana finns nu i skattesystemet. Vi har skatteavdrag för den av makarna som har inkomst om den andre maken inte har inkomst. Vi vill för all del vända på detta och ge bidrag till den som inte har inkomst. Resultatet blir detsamma, men vi anser att vårt förslag är mer principiellt riktigt. Vad vi sedan anser viktigt är att ge människor, män som kvinnor, möjligheter att utföra ett arbete. Det är en mänsklig rättighet som vi måste kräva att samhället ger oss. Det finns så många hinder i dag. Arbetstillfällen saknas för många, för olika många i olika delar av landet. Och det är kvinnor som drabbas hårdast. Många kvinnor låter sig nöja med detta förhållande, även om betydligt fler nu anmäler sitt intresse och framför krav på arbete. Men det behövs också mer vuxenutbildning. Många upplever i dag att den utbildning de en gång har fått inte passar när de åter kommer ut i förvärvslivet. Bristen på barntillsyn är i dag ett stort hinder för att båda föräldrarna skall kunna utnyttja sin självklara rätt att arbeta. Barntillsynen har byggts ut under senare år, men ändå är, som vi alla vet, bristen fruktansvärt stor. Att samhället ej här fullgör sin skyldighet går mest ut över kvinnorna — det är de som stannar hemma, det är de som blir sämre ställda senare i arbetslivet, det är de som lever utan social trygghet. Kommunerna tycker att det kostar mycket pengar. Man räknar i regel på utgifterna, som är lätta att avläsa. Man räknar inte så mycket på det som kommer i andra vågskålen, nämligen de skatter som kvinnorna betalar, fördelen för kommunen när två förvärvsarbetande fordrar endast en bostad. Man räknar inte med de bostadstillägg som inte behöver betalas ut om familjeinkomsterna blir högre, som de blir när två arbetar. Men naturligtvis bör staten betala mera av barntillsynskostnaden. Här måste stat och kommun inse sitt ansvar för att människor skall kunna få utföra arbete. Vi ser det som en förmån att få göra det; jag fick i går kväll en känsla av att fru Eriksson i Stockholm trodde att vi såg på arbete som något mycket negativt. Vi har här i riksdagen efter stor vånda bestämt oss för särbeskattning. Ja, våndan var det socialdemokraterna som besvärades av. Men nu är i alla fall det beslutet i hamn, och då måste det följas upp med barntillsyn, så att inte frånvaron av sådan utgör ett hinder för människors arbete. Vi talar i dag alltmer om en egenpension. Det är helt naturligt med en sådan reform, men då får det inte heller finnas hinder i vägen för att alla skall kunna bygga upp förutsättningen för sin sociala trygghet. Här har vi en grupp som inte kommit med i särbeskattningssystemet, nämligen de som arbetar i gemensamt företag. Det är helt orimligt med ett sådant undantag, och det har aldrig här i riksdagen framförts några bärande skäl för det. Kan vi inte snart vara överens om att vi bör göra en ändring här? Alla bör ha en reell möjlighet att bygga upp sitt eget sociala trygghetssystem. Det har under den senaste tiden blivit mer intresse för vad många kallar kvinnofrågor. Jag tycker att vi skall vidga debatten och tala om mäns och kvinnors situation i arbetsliv och samhälle, om hur de skall kunna fungera så bra som möjligt, om hur de skall bli självständiga och få självkänsla. I dag känner många sig otillräckliga och utan egenvärde, t.ex. de som ej har arbete av olika anledningar, de som utför vårdarbete hemma men som inte betraktas som arbetande. Andra känner sig otillräckliga på grund av att de ej räcker till för både heltidsarbete utanför hemmet och arbetet hemma. Det är också många män som upplever trycket från omgivningen att ständigt prestera mera, att kunna, som det heter, försörja sin familj och helst höja sin standard. Ofta medför det övertidsarbete, i all synnerhet som sådant är en merit och väger tungt i karriären. Men vad mister familjen av standard när en förälder inte har tid för sina barn? Det är inte människorna som skall anpassa sig till arbetsmarknaden, utan arbetsmarknaden måste ta större hänsyn till människornas situation. Men skall vi ha en ändring måste vi hjälpas åt, inte bara genom beslut här i riksdagen utan också genom opinionsbildning. Det ligger så mycket gamla fördomar i jämlikhetsfrågorna. Vi har väl alla sådana fördomar, även om vi förnekar dem, fast vi kanske har dem litet mer eller mindre. Vi måste påverka beslutsfattarna, dvs. i huvudsak män. Vi måste få i gång en debatt där vi kommer underfund med att vi alla har ett gemensamt intresse. Vid den konferens på Harpsund som ägde rum för några dagar sedan — och som jag inte ännu vet så mycket om — bestämdes att det skall tillsättas en samrådsgrupp. Jag utgår ifrån att den gruppen får en sådan sammansättning att alla synpunkter kommer med — och att den skall arbeta, inte bara finnas på ett papper. Jag har inga förutfattade meningar i den riktningen, utan det är bara min förhoppning att gruppen skall arbeta effektivt och i god anda. Alla initiativ är angelägna och förslag är brådskande. Men jag skulle vilja sluta med att säga att kvinnorna också måste arbeta själva mera effektivt för jämlikhet, ha högre ambition i yrke och arbete, inte låta andra bestämma. Kvinnorna är över 50 procent av befolkningen och alltså en stor påtryckningsgrupp, även om kvinnorna nu är i minoritet bland beslutsfattarna. Energiskt arbete tillsammans med männen måste medföra förändringar.

Herr talman! Det är kvinnornas årtionde vi lever i — den meningen möter vi nu ofta i både tal och skrift. Alltifrån statsministerns inledningsanförande i går har talare efter talare berört de s.k. kvinnofrågorna, och jag hoppas att det bådar gott för framtiden. Kvinnorna behöver alltså inte längre ensamma kämpa för sin jämställdhet med männen på samhällslivets alla områden. Regeringens beslut att tillsätta en samrådsgrupp för kvinnofrågor vill jag liksom de två föregående talarna hälsa med tillfredsställelse. Men ännu vet vi inte hur denna grupp skall se ut, vi vet bara namnet på ordföranden och att representanter för arbetsmarknaden skall ingå. Men statsministern antydde för oss på Harpsund att gruppen skall spegla ”Harpsundsgruppens” sammansättning, och om statsministern menade allvar med det, drar jag därav den slutsatsen att gruppen blir parlamentariskt sammansatt. Vill man förverkliga det liberala kravet ”rättvisa åt kvinnorna” och nå en verklig jämställdhet mellan män och kvinnor, så måste många åtgärder vidtas, det är vi ju alla överens om här. Att barntillsynen är avgörande för igheter att gå ut i arbetslivet är vi också överens om. Barntillsyn är ju dyrbar, men den måste få kosta pengar. Och ingen sätter t.ex. i fråga att den obligatoriska skolan skall få kosta pengar. Efter 1965 har daghemsbyggandet tagit fart, även om det inte är tillräckligt. Men förvärvsarbetande föräldrar med något äldre barn än i barnstugeåldern — deras problem glömmer man bort. Det finns i landet 172 000 barn i åldern 7—10 år, vilkas båda föräldrar förvärvsarbetar eller vilka är barn till ensamstående föräldrar, och i fritidshem finns det plats för 9 700 barn. Siffrorna talar för sig själva. Vi diskuterade för en del år sedan rätt mycket om de s.k. nyckelbarnen. Det verkar ju som om vi hade accepterat deras existens. Men vi måste tänka framåt, bygga fler fritidshem eller ordna något liknande inom skolans ram och därigenom söka undgå problem som kan kosta samhället betydligt mer i framtiden. Fröken Mattson sade nyss att man hade givit ett brett stöd till det socialdemokratiska kvinnoförbundets program. Jag vill också säga att det finns mycket i det som jag tycker är riktigt och rätt. Men det socialdemokratiska kvinnoförbundet har ju i sitt familjepolitiska program löst problemet med jämlikhet mellan könen på sitt alldeles egna sätt, och lösningen heter ett socialistiskt samhälle. Jag citerar ur programmet att ”det finns klara ideologiska skillnader mellan en borgerlig och en socialdemokratisk familjepolitik”. Ja, det är riktigt. Därför har vi ingen anledning att föra någon ”buskpropaganda” som fru Eriksson i Stockholm i går talade om. Vi vill inte ha ett socialiserat samhälle, och vi går lugnt ut och säger det. Vi tror inte att socialiseringen är en politisk undermedicin för att skapa jämlikhet mellan könen. Utvecklingen i kommuniststaterna visar hur felaktigt detta är. Där har man förändrat verkligheten — oftast med våldsmedel — men attityderna och könsfördomarna lever vidare. Så har vi detta med valfrihet. Häromkvällen sade fröken Mattson att Socialdemokratiska kvinnoförbundet hade gjort upp med valfrihetsmyten, och i dag säger fröken Mattson: Vi har inte förbjudit någon valfrihet. Det var någon glidning där som jag inte förstod, för det står faktiskt i programmet att förbundet har ”gjort upp med valfriheten” därför att inte alla i dag har valfrihet! Ja, alla de kvinnor som i dag vill gå ut på arbetsmarknaden kan ju inte få arbete, men därför ger vi väl inte upp försöken att skaffa dem arbete. Alla kan i dag inte få barntillsyn, men av den orsaken ger vi ju inte upp strävandena att utöka barntillsynen. Nej, för att den 40-åriga socialdemokratiska regeringen inte lyckats skapa ett samhälle med valfrihet, så skall vi inte ge upp, tycker jag. Vårt krav på valfrihet innebär att båda föräldrarna skall ha möjlighet att förena yrkesarbete med föräldrarollen. Det kan förverkligas genom att man skapar fler deltidsjobb med bättre sociala förmåner och genom att man ger småbarnsföräldrar en möjlighet till deltidsarbete. Ja, valfriheten kan också innebära att någon av föräldrarna skall kunna stanna hemma, medan barnen är små, eller kanske att man gör en uppdelning, så att den ena av föräldrarna stannar hemma en liten tid och den andra en annan tid. Början, till förverkligandet av detta är vårdnadsbidraget som när resurserna tillåter måste bli större än det föreslagna. Jag tycker inte att man skall, som fru Eriksson i Stockholm i går, fnysa föraktfullt åt en reform därför att den börjar i liten skala och man sedan kan bygga ut den. Se på folkpensionen — det är också en reform som har byggts ut. Och rätt till ATP-poäng för vård av små barn i hemmet är någonting som år efter år har förts fram i motioner här i riksdagen från folkpartiet och centerpartiet men av socialdemokraterna ständigt röstats bort. Om jag inte minns fel har fru Eriksson i Stockholm några gånger röstat med oss. Nu för man fram detta i de socialdemokratiska kvinnornas familjepolitiska program, men reformen kunde alltså redan ha varit förverkligad. Valfrihet innebär också att man kan välja mellan olika former av barntillsyn. Människor vill forma sin tillvaro på olika sätt under olika perioder av sitt liv, och valfrihet innebär att de skall ha rätt att göra detta. Fröken Mattson talade om att de socialdemokratiska kvinnornas syn på hemmet i några tidningar hade refererats så felaktigt. Ja, jag citerar som det står: ”Trots att samhället har förändrats, hänger vi oss kvar i en idealiserad bild av hem och familjeliv.” Det är klart att hemmet inte skall kastas överbord, och jag vet inte om man kanske tror att ni vill det. Barnstugan, hur bra och nödvändig den än är — för det är den — kan i alla fall bara bli ett komplement till vård och omsorg i hemmet, vare sig detta är litet eller stort, familjen är fullständig eller ofullständig. Däremot skall vi ge föräldrarna, far och mor, all hjälp i deras föräldragärning genom föräldrautbildning och familjerådgivning. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att målet för den liberala familjepolitiken är att genom valfrihet skapa förutsättningar för ett barnvänligt samhälle och ge samma möjligheter för kvinnor och män att på olika sätt kombinera sina roller.

Herr talman! Det var roligt att höra fru Frenkel tala om dagens situation. Visserligen talade hon om valfrihet, men andemeningen var densamma som jag försökte ge uttryck åt, nämligen att kvinnornas situation i dag kännetecknas av tvång och förbud. Hundratusentals kvinnor tvingas av ekonomiska skäl att förvärvsarbeta, även om barntillsynen inte är ordnad på tillfredsställande sätt. Men det talar man sällan om. Man talar heller inte ofta om det ansvar som många av de borgerligt styrda kommunerna har för att det är på det sättet. Vidare talar man mycket sällan om att hundratusentals kvinnor tvingas vara hemma därför att det inte finns något arbete för dem eller för att det inte finns plats för barnen på daghemmet. Där råder det alltså tvång. Men när vi då från vår sida kräver jämställdhet genom trygghet för barnen och genom att kvinnorna får den självklara rätten till arbete på samma villkor som männen — ja, då talar man på sina håll om tvång och förbud! Jag finner det också nödvändigt att påpeka att det vårdnadsbidrag som både fru Frenkel och fru Olsson i Hölö här talade om är av så ytterligt liten omfattning att det aldrig kan betyda den minsta lilla valfrihet, alltså verklig, reell valfrihet. Jag tycker att man skall ha den saken klar för sig. När man talar om valfrihet måste det vara fråga om ett reellt val mellan två olika alternativ, och det kan vårdnadsbidraget aldrig någonsin bli. Till sist vill jag helt instämma i vad fru Frenkel sade om att barnstugan skall vara ett komplement till familjen. Det hävdar vi också mycket bestämt. Och vi utgår ifrån att när föräldrarna, som vi hoppas, i framtiden bereds kortare arbetstid skall de också kunna umgås mycket mera med sina barn. Tack vare arbetstidsförkortningen behöver då barnen inte vara så länge som nu i förskola och barnstuga, och då får kanske dessa inrättningar en bättre effekt på barnen, som då inte blir lika stressade som nu.
Herr talman! Först vill jag säga någonting om påståendet att barnstugorna byggs ut så dåligt i borgerligt styrda kommuner. Det är ett påstående som man ofta hör, men det finns inte någon som helst grund för det.

De två bästa kommunerna kan ge tillsyn åt 28 procent av barnen, och även där är den ena kommunen borgerligt och den andra socialdemokratiskt styrd. Om man går igenom hela landet, så tror jag att man skall finna att det är på ungefär samma sätt. Vad som har hänt är ju detta att vi har fått ett skattetak, som statsministern bestämt, och det är det som gör att kommunerna är tvingade att dra in på barnstugeverksamheten. Vi har så ofta hört — det har man framfört t.o.m. här i riksdagen — att i Göteborg är det särskilt dåligt. Jag har tagit reda på hur det förhåller sig. Det har i Göteborg skett en fördubbling av antalet daghemsplatser från 1967 till 1970, en ökning från 1 600 till 3 200. Denna uppbyggnadstakt är fem gånger högre än under föregående fyraårsperiod, då socialdemokraterna hade majoritet. Folkpartiet fortsätter nu den utlovade ökningen av antalet daghemsplatser i syfte att åstadkomma ytterligare en fördubbling till år 1975. Detta sker i full enighet mellan samtliga partier i kommunfullmäktige. — Jag har velat säga detta eftersom man så ofta har anfört den borgerligt styrda kommunen Göteborg som väldigt dålig i detta avseende. Jag tyckte att jag motiverade vårt förslag om vårdnadsbidrag och tydligt talade om att det bara var en början och att jag hoppas att bidraget skulle byggas ut.
Herr talman! Fröken Mattson tror inte på vårdnadsbidrag. Naturligtvis är den summa som vi föreslår i dag helt otillräcklig. I och med detta lilla vårdnadsbidrag erbjuder man ingen valfrihet — det sade jag också. Men eftersom vi värderar arbetet med vård av eget barn i hemmet så högt — jag försökte utveckla detta i mitt anförande — så är vi villiga att prioritera en höjning av vårdnadsbidraget i varje fall till sådan nivå att vårdnadshavaren blir ATP-berättigad. Jag tyder det här argumentet som uttryck för en hopplöshet från fröken Mattsons sida. Eller är det så att socialdemokraterna inte ser med respekt på vården av eget barn i hemmet? Det är alldeles riktigt att barntillsynen inte är utbyggd. Jag tycker att socialdemokrater och borgerliga i kommunerna på den punkten varit lika dåliga. Jag tycker inte vi skall tala om att det är bättre där den ena eller andra har styrt kommunen. Barntillsynen är på de flesta ställen otillräcklig. Är det inte så — jag tror det i varje fall — att det är kvinnorna, oavsett vilket parti de tillhör, som får slåss för denna verksamhet, som hårdast känner trycket av att se till att kvinnorna kan komma ut och få utföra ett arbete?
Herr talman! Först några ord i all korthet till fru Olsson i Hölö. I debattskriften från Centerpartiets kvinnoförbund har man föreslagit en tjänstledighet vid barnsbörd på ett år — Socialdemokratiska kvinnoförbundet har föreslagit åtta månader. Vi har nog ungefär samma synpunkter på detta — det är ett par månader som skiljer. Jag kan också hålla med om att barntillsynen är mycket eftersatt i samtliga kommuner. Jag vill bara inte att det i riksdagens protokoll skall stå att det råder full enighet om barnstugeutbyggnaden i fru Frenkels och min kommun, Göteborg. De daghemsplatser som tillkommit under fyraårsperioden var projekterade på den tid socialdemokraterna hade makten. Nu råder det delade meningar, och det finns faktiskt förslag från vårt håll om en betydligt större utbyggnad av barnstugeverksamheten än den som kommer att genomföras. Jag vill för riktighetens skull få detta antecknat till protokollet.

Herr talman! Efter att ha tagit del av Socialdemokratiska kvinnoförbundets skrift Familjen i framtiden och efter att ha lyssnat på referaten från förbundets kongress för några månader sedan hade man vissa bestämda uppfattningar. Efter att nu ha lyssnat till fröken Mattson måste man revidera en del av dessa uppfattningar. Fröken Mattson har i debatten både i dag och sent i onsdags förra veckan backat åtskilliga steg. Så uppfattade åtminstone jag det. Vi har nu fått en betydligt mer nedtonad framställning av Socialdemokratiska kvinnoförbundets program, i så måtto att de mest uppseendeväckande förslagen är avslipade i fröken Mattsons tappning. Jag kan inte förstå det på annat sätt än att den, på sina håll, starka kritiken mot programmet har fått kvinnoförbundet att moderera sig och inrikta debatten på ett annat sätt. Fröken Mattson sade i sitt anförande att hon är häpen över reaktionerna mot detta program. Jag tycker, precis som fru Olsson i Hölö och fru Frenkel, att det finns mycket som är bra i den här skär-röda boken: att man på sikt skall nå fram till sex timmars arbetsdag för löntagarna är utmärkt, stödet vid barnsbörd är också bra och principen om fördelning av arbetsuppgifterna i hemmet är riktig. Men det finns en del andra uttalanden — och de står på pränt i den här lilla skriften — som man inte kan komma ifrån. Det gäller hela resonemanget om valfriheten, och jag har efter dagens debatt inte blivit klokare på var fröken Mattson och kvinnoförbundet i dag står. Här finns också det klara uttalandet, att det egentligen inte går att göra någonting förrän vi fått ett socialistiskt samhälle. Här finns kravet på könskvotering och dessutom den allmänna negativism som präglar alla kommentarer kring försöken att påverka attityder och fördomar hos den allmänna opinionen — fördomar och förlegade attityder som finns inom alla partier och inom alla grupper i detta samhälle. Jag ser detta program — och det är väl ändå det som man får utgå ifrån till dess ni antagit ett nytt — som en nyorientering. Det centrala i den nyorienteringen är att ni sida upp och sida ner predikar socialismen och använder hela ert agerande på detta område som en täckmantel för det socialistiska målet. Fröken Mattson har i dag varit mer återhållsam, men det är som sagt programmet vi måste utgå ifrån. Var finns nu när det gäller valfriheten i ert program ett stöd för de människor — främst de kvinnor — som även i framtidens samhälle vill stanna hemma och vårda sina barn? Fröken Mattson sade: Vi vill inte diskriminera, vi vill inte tvinga någon ut på arbetsmarknaden; önskar vederbörande vara hemma hos sina barn under de första fem, sex eller sju åren, så skall hon få det. Var finns i detta program ett stöd härför? I stället läser jag: Valfriheten gäller icke yrkesarbete eller arbete i hemmet och vård av barnen, utan det gäller yrkesarbete och barnavård kombinerat. Det är naturligtvis en typ av valfrihet, men den är ju utomordentligt snöpt, för att inte säga väldigt inskränkt. Vi har inom moderata samlingspartiet under många år arbetat med framför allt tillsynsfrågorna. Jag är medveten om att det utgör en ganska snäv attack på dessa jämställdhetsfrågor. Men jag tror att det inom vårt parti, liksom inom andra grupper i samhället, håller på att växa fram en förståelse för att frågorna måste angripas över hela fältet. Och då, fröken Mattson, måste man inte minst rikta sig mot de förlegade attityder och fördomar som finns litet varstans i det här samhället. Jag vill dock påstå att tillsynsfrågorna — och här delar jag fru Olssons i Hölö och fru Frenkels uppfattning — utgör den viktigaste problematiken på kort sikt, trots att en hel del här gjorts under de senaste fem sex åren. Ännu i dag är det en minoritet av familjerna som löst den frågan på ett tillfredsställande sätt. Ännu i dag är det mindre än en femtedel av småbarnsfamil jerna som får daghemseller familjedagshemsplats. Den förmånen innebär som vi alla vet en betydande subvention från samhället — subventionen uppgår till många tusen kronor per år. Alla de barnfamiljer som icke får någon daghemsplats i den kollektiva barntillsynen subventioneras inte, och deras kostnader för barntillsynen uppgår i de allra flesta fall till ungefär det belopp med vilket familjer som får daghemsplats subventioneras. Detta kan inte vara rimligt. Ingen vill inskränka den institutionella daghemsverksamheten. Vi är alla ute efter att bygga ut den. Vi vet att det kommer att ta lång tid. Staten har ont om pengar och kommunerna har ont om pengar. Det är tyvärr så i dagens ekonomiska läge att man drar åt här, oavsett om det är socialdemokratiskt eller borgerligt styre i en kommun. Jag tycker det var ett väl enkelt påstående både i dag och i onsdags i förra veckan att bara släppa ur sig en kommentar, att de borgerliga i kommunerna sköter detta mycket sämre. Fick vi en ordentlig statistik, blev debatten mera konstruktiv. Det saknas alltså pengar. Samtidigt vet vi att inte varje familj i detta land anser det vara bäst att lösa tillsynsproblemet i den kollektiva formen. Det finns andra lösningar. Jag talar då inte om de något äldre barnen, där vi alla hoppas på en utbyggd förskola i framtiden, utan jag talar om barnen upp till fyra års ålder, där vi vet att många barn inte klarar av en hel dags vistelse i en kollektiv tillsynsform. Där borde det existera en valfrihetssituation för familjerna. Den skulle kunna ordnas relativt enkelt, men den valfriheten har vi inte så länge subventionerna ensidigt inriktas på daghemsvården. Jag har ännu inte hittat något logiskt och hållbart argument, herr talman, mot en viss avdragsrätt för styrkta tillsynskostnader. Tidigare har det hetat från socialdemokraterna, att avdragen främst skulle gynna de högre inkomsttagarna. Men det problemet har ni själva avskaffat genom att höja marginalskatten till ungefär samma nivå för den stora majoriteten inkomsttagare. Om ni är rädda för att speciellt favorisera dem som har väldigt höga inkomster, vore det mycket enkelt att sätta in någon form av spärr. Det väsentliga, såvitt jag ser det, är att detta system på något sätt införs, så att det blir möjligt för de många tusentals familjer, som i dag inte får plats för sina barn i den kollektiva tillsynsformen, att lösa problemet på ett rimligt sätt. Vårdnadsbidraget har ungefär samma konstruktion. Där säger fröken Mattson att det är en nullitet. Det är en så liten sak att den inte spelar någon roll. Jag tror att den spelar en stor roll på kort sikt. Vi talar i dag om de närmaste åren. Det är ingen idé att tala om 1980 och 1990-talen i den konkreta politiska debatten. Vi kan alla ha målsättningar, men det är dagsläget som är intressant. 400-500 kronor mera per månad i vårdnadsbidrag skulle verkligen öka möjligheten för de familjer där bägge föräldrarna vill arbeta och där man i dag har svårt att stå för de höga kostnaderna om man skall ordna tillsynen med egna medel. I familjer, där i dag bägge makarna tvingas arbeta för att få ekonomin att gå ihop, skulle kvinnan många gånger kunna stanna hemma tack vare detta extra stöd från samhället. Hur man än vrider och vänder på detta, är det en fråga om valfrihet — inte totalt, men på varje konkret område en fråga om att bygga ut friheten och möjligheterna för de enskilda familjerna. Det finns, herr talman, många andra konkreta förslag till förändringar som skulle förbättra kvinnornas situation. Vi talade i förra veckan om arbetstiderna, om flextider och deltider.

ATP-poängen har fru Olsson i Hölö och fru Frenkel redan tagit upp. Jag instämmer helt i deras resonemang. Jag vill avsluta mitt anförande med att säga att detta är svåra frågor. Vi inom mitt parti gör inte alls anspråk på att ha presenterat ett fullständigt och hållbart program som på lång sikt löser dessa problem. Men jag vet att vi liksom andra partier har en god vilja. Jag tror att mycket är vunnet med detta. Vad jag ställer mig tveksam till, fröken Mattson, är om den socialistiska propaganda som nu förs fram i detta program verkligen kommer att hjälpa jämställdhetsdebatten och föra oss närmare en situation, där vi gemensamt kan besluta om konkreta reformer. Jag är rädd för att motsatsen är fallet.
Herr talman! Jag skall be att få läsa ur företalet till programskriften. Där står det: ”Syftet är att skissera en modell av ett socialistiskt samhälle, som gör det möjligt att förena utbildning-förvärvsarbete med föräldraskap och gemensam fritidssamvaro. Detta är tyvärr långt ifrån möjligt i dag, men vi måste sträva efter att få modellskissens tankegångar genomförda på punkt efter punkt.” Vi utgår alltså i den här diskussionen icke från nuläget på alla punkter; det trodde jag var helt klart. När jag häromkvällen verkligen försökte tala om valfriheten i dess fullkomligt obönhörliga logik — den som ekonomiskt är helt omöjlig att genomföra — sade herr Wijkman: Detta är ju idiotiskt. Det är inte bara idiotiskt, utan det är helt orealistiskt. Det vårdbidrag som diskuteras kan ju icke ge någon reell valfrihet. — Jag är rädd för att herr Wijkman inte har trängt igenom detta ordentligt. Herr Wijkman talar om att alla kvinnor skall ha sex timmars arbetstid. Det är ju inte enbart kvinnorna som vi talar om i den här jämlikhetsdebatten; det är ju föräldrar vi talar om, och då menar vi både man och kvinna. Vi bör också komma ihåg att det gamla högerpartiet, som har bytt namn, under hela 1960-talet var mycket emot en utbyggnad av barntillsynen — i daghem, väl att märka. Det finns många motioner och många riksdagsdebatter som kan vittna om det. Jag tyckte jag hörde ett litet eko av detta i herr Wijkmans anförande när han nu talade om de stora subventionerna till barntillsyn i institutionerna. Att subventionera med skatteavdrag har han däremot ingenting att invända mot. Jag vill bara påpeka att vi har ett förvärvsavdrag i dag, herr talman.
Herr talman! Det förvärvsavdraget vill ni ju avskaffa i framtiden. Fröken Mattson talar mera om den framtid som ligger 10, 15 eller 20 år framåt och om en förfluten tid, då hon talar om det ”gamla högerpartiet” på 1960-talet. Jag tror att fru Frenkel och fru Olsson och de som kommer efter mig här försöker tala om nutiden liksom även jag själv. Fröken Mattson säger: Vi har inte i den här skriften i varje punkt utgått från nuläget, utan vi skisserar en modell. Men, fröken Mattson, det vore nog vettigare och rimligare att utgå från dagens verklighet. Då sluppe vi många av de uppenbara missförstånd som uppkommit efter publiceringen av skriften. Om man ger ut en skrift får man väl i alla fall stå för de långsiktiga målen, och det är de långsiktiga målen — vad Socialdemokratiska kvinnoförbundet arbetar för på lång sikt — som vi här har försökt kommentera och konkretisera för att få i gång en diskussion. Jag har inte fått något som helst svar på de frågor jag ställt. Jag har inte fått något förtydligande om valfrihetsresonemanget. Jag citerade här något som står mitt i boken — jag citerade inte ordagrant, men andemeningen är denna: För oss är valfriheten detsamma som arbetet och vård av barn. Man skall alltså på något sätt åstadkomma en kombination. Det är en mycket inskränkt och snöpt valfrihet, sade jag. För oss är valfrihet också en fråga om arbete eller vård av barn. Fröken Mattson sade att hon tyckte sig spåra en negitivism till den kollektiva formen. Jag kan tala om att jag har mitt ena barn på daghem, lyckligt nog, och jag tycker det fungerar alldeles utmärkt. Vad jag reagerar mot, fröken Mattson, är att subventioneringen enbart utgår till dem som har fått förmånen att få plats för barnen inom de kollektiva barnstugorna. Jag har ännu inte hört något logiskt hållbart resonemang som visar att det ligger någonting orimligt i att subventionera och hjälpa även de familjer som inte har fått sådan plats.
Herr talman! Att jag har tagit upp debatten om våra långsiktiga mål beror helt och hållet på att man — jag tror ibland med vett och vilja — satt verkligheten och dess villkor som en förutsättning för det vi säger. Man har använt sig av detta politiskt. Vi håller på att klara ut detta på möten runt om i landet, och jag har velat ta upp diskussionen även här. Jag märkte redan förra gången att det är omöjligt att få fram de ekonomiska kostnaderna för den verkliga valfriheten genom en diskussion. Det har herr Wijkman inte velat tala om. Jag har ärligt redogjort för våra långsiktiga mål. Herr Wijkman talar om nutiden, men det kunde vara rätt intressant att också få reda på herr Wijkmans och hans partis långsiktiga mål. Det har vi inte fått något begrepp om i den här debatten.
Herr talman! Först ber jag att få säga en sak som jag glömde i mitt förra genmäle. Fröken Mattson påstod att jag bara talat om att förkorta arbetstiden för kvinnorna till sex timmar. Jag kommenterade positivt det som står i er skrift om att göra en generell arbetstidsförkortning, någonting som jag tycker är utmärkt. I den reservation som var fogad till ett betänkande från inrikesutskottet förra veckan stod just talat om ett generellt införande av flera deltider, både för män och för kvinnor. Där är vi alltså överens. Valfrihetens kostnader totalt! Ja, då talar vi alltså om problemen om 20—25 år. Det är ungefär som om jag när fröken Mattson talar om rättstryggheten skulle säga: Ja, men det är ju ointressant att tala om rättstryggheten så länge vi fortfarande har en så hög brottslighet. Man strävar ju hela tiden en bit uppåt eller nedåt, beroende på vad man rör sig med för fråga, för att komma närmare ett mål. Fröken Mattson har här inte på en enda punkt konkretiserat hur den kortsiktiga vägen skall se ut. Den långsiktiga vägen är det socialistiska samhället. Men det är också det enda vi har fått höra.

Herr talman! Vi har ett näringsliv som till nära hundra procent grundar sig på privat företagsamhet. Inte minst under den nu rådande lågkonjunkturen har vi fått erfara hur marknadskrafternas fria spel skjuter undan de mänskliga och sociala aspekterna. Vi har väl litet var när vi sett utvecklingen i vår omgivning blivit övertygade om att det är nödvändigt med en hårdare styrning både av näringsliv och av arbetsmarknadsinsatser. Vi har sannerligen fått en lektion i hur betydelsefullt det är att vi kan skapa ett starkt samhälle. I alla tider har arbetskraften fått söka sig dit där det fanns arbete. Från Värmland vandrade tusentals arbetssökande upp till de norrländska skogarna under senare delen av 1800-talet och i början av detta århundrade. Emigrationen till Amerika så gott som tömde flera socknar på unga friska människor. Det var på den tiden då man sade: Den som är slagen till slant den blir aldrig krona. Eller man förklarade livets elände med att nöden har ingen lag. Men i dagens samhälle ställer vi andra krav. Varje människa var hon än bor har rätt att välja sin utkomst så som hon själv önskar men hon bör också ha rätt att kräva en lagstiftning som garanterar henne rättvisa och trygghet var hon än befinner sig i detta land, glesbygdens människa såväl som stadens. Landskapet Värmland är ett Sverige i miniatyr. Stora skogsområden med långa avstånd mellan byarna och långt till tätortens serviceinrättningar, en leende slättbygd, Klarälven med sina dalgångar och ett stort innanhav som öppnar möjligheter att nå Västerhavet. Skogsbruk, jordbruk och järnhantering har varit huvudnäringarna och i detta, ett något ensidigt näringsliv, ser vi bakgrunden till den svåra arbetsmarknadssituation som Värmland varit i de senaste åren och fortfarande lider under. Föregående arbetslöshetsräkning i oktober månad visade visserligen en liten nedgång i arbetslösheten men 3 871 personer utan sysselsättning är ganska skrämmande när samtidigt antalet lediga platser sjunker. För kvinnornas del har det aldrig varit någon god arbetsmarknad i Värmland. Det är naturligt att när nu så många nya kvinnor uppträder som arbetssökande, kommer allt starkare kravet på ett mera differentierat näringsliv. Anmälda arbetslösa kvinnor i oktober vid arbetsförmedlingarna var 1 617, alltså nästan hälften av hela antalet arbetslösa, och av dem var mer än 50 procent över 60 år. Jag är glad över att statsrådet Holmqvist i propositionen 111 på flera ställen så starkt trycker på nödvändigheten av en differentierad arbetsmarknad. Karlstads stad, som i den stora världsbekanta industrin KMW känt trygghet för den manliga arbetskraften, har inför den senaste tidens utveckling börjat se framtiden an med stor oro. På ett år har 300 arbetstillfällen gått förlorade i Karlstad. Samtidigt som kommunalmännen i Karlstad med iver och glädje förbereder utlokaliseringen av statliga verk från Stockholm till Karlstad, är man starkt inriktad på att kunna förbättra den industriella utvecklingen. Vänerregionen måste rustas upp till en barriär mot vidare avfolkning i länet i övrigt. Varje region måste givetvis planera inte bara med tanke på sig själv utan med tanke på hela länet. Det är också ett län som borde ha stark attraktionskraft på företagare, statliga såväl som privata. I intet annat län har lokaliseringsstödet gett lika goda resultat. Det är visserligen ett län som kan visa på högre sysselsättningstillskott som en följd av lokaliseringspolitiken, men Värmland ligger tvåa i sysselsättningseffekt av lokaliseringsstödet, och misslyckandena har varit mycket få. Det nya glesbygdsstödet börjar också visa resultat, som kanske alltför litet uppmärksammas i det nät av stödverksamhet som samhället genom länsarbetsnämnderna svarar för. Jag kan ge ett par exempel. I norra Värmland fick en liten fabrik som tillverkar sportoch fritidsartiklar 19 000 kronor. Det gav tre kvinnor hemarbete plus tre nyanställda i själva fabriken. En hemmafru började tillverka attiraljer för den s.k. Mulleskolan. Hon har fått 5 800, och därmed en chans till försörjning i glesbygden. Det fordras nit och uppfinningsförmåga hos dem som vill lösa sysselsättningsfrågorna i glesbygden. Det finns också kommunalmän som med seg uthållighet har besegrat både AMS och kungen och nu står med nya industrier som goda föredömen i sin bygd. Den nu mångåriga kampen för att få behålla Fryksdalsbanan är ännu ett exempel på att människorna ute i värmländska bygder har både kurage och framtidstro. De förtroendevalda ute i kommunerna känner ansvaret inför sina väljare. Men inte bara det — de har också en stark känsla för sin bygd och för människorna som bor där. Med andra ord, de känner det sociala ansvaret på ett helt annat sätt än bolagen. Därför litar människorna mera på samhället än på företagen. Det är till arbetsförmedlingen, länsarbetsnämnden och länsstyrelsen som man går när man kommer i nöd — och till regeringen. Det sysselsättningspaket som nu är lagt på riksdagens bord är ytterligare en stimulans, och jag försäkrar att i Värmland kommer vi att väl utnyttja vad som kan komma oss till del. Under hela lågkonjunkturen har vi känt hur nödvändig samverkan med statsmakterna är och detta, tillsammans med naturtillgångarna i Värmland, gör att vi inte misströstar trots det allvarliga läget.

Herr talman!

Det är viktigt att det stora intresse för kvinnans jämlikhet, som nu har kommit fram i den allmänna diskussionen, också avsätter praktiska resultat. Herr Palmes visionära tal vid olika tillfällen har knappast innehållit något konkret nytt utöver att man skall tillsätta en arbetsgrupp. Det är därför viktigt att diskutera vilka riktlinjer den arbetsgruppen skall arbeta efter. Jag skall be att få göra en jämförelse mellan två aktuella program som kan tjäna som underlag för det här arbetet. Folkpartiets partistyrelse har till vårt landsmöte i slutet av november lagt fram ett förslag till partiprogram. Det innehåller en rad konkreta reformförslag även inom området jämlikhet mellan män och kvinnor och familjepolitik. Åtskilliga av dem har framförts här i riksdagen tidigare och tillbakavisats av riksdagsmajoriteten. Andra förslag är på väg att förverkligas i kommuner där folkpartiet har inflytande. Fröken Mattson gjorde ett uthopp här tidigare i dag och sade: Vi skall inte glömma bort hur många borgerliga kommuner som har ansvar för att barntillsynen är otillfredsställande. Senare slog hon till reträtt och sade, att hon kunde hålla med om att det är otillfredsställande i alla kommuner. Varför då över huvud taget dra upp en debatt på det sättet och säga att de icke socialistiskt styrda kommunerna skulle ha ett speciellt ansvar? Det finns inget material som visar att det skulle vara sämre ställt i de kommunerna. Varför fortsätta med den gamla mytbildningen när man ändå så omedelbart tvingas till reträtt? Jag skall be att få citera ur det familjepolitiska avsnittet i folkpartiprogrammet. Efter en komprimerad teckning av den sociala bakgrunden till dagens familjepolitik anges som en målsättning följande familjepolitiska program: ”Radikalt förbättrade möjligheter att förena familjeansvar och yrkesinsatser utanför hemmet måste skapas för både män och kvinnor.” ”Inom familjerätten bör reformer genomföras som även i framtiden bevarar äktenskapet som en för det stora flertalet lämplig samlevnadsform. Reglerna för ingående och upplösning av äktenskapet bör förenklas. Äktenskapet bör vara en form för frivillig samlevnad mellan självständiga individer. Den obligatoriska medlingen bör ersättas med möjligheter till familjerådgivning i tid. Skilsmässoreglerna bör utformas med hänsyn till barnets bästa. Även vid upplösning av fri samlevnad bör frågor om vårdnaden och den gemensamma bostaden lösas med utgångspunkt från barnets bästa.” ”En ekonomisk utjämning mellan dem som inte har barn och dem som har barn bör eftersträvas. De allmänna barnbidragen bör höjas och värdesäkras, så att de bättre svarar mot grundkostnaden för barnen. Särskild hänsyn bör tas till familjens kostnad för vård och tillsyn av små barn. Vårdnadsbidrag bör därför införas för barn upp till viss ålder. Marginaleffekterna inom familjestödet bör mildras.” ”Föräldrarnas samvaro med det nyfödda barnet bör underlättas genom utbyggd föräldraskapspenning. Den lagstadgade rätten till ledighet från arbetet i samband med barns födelse bör förlängas och tiden kunna fördelas mellan föräldrarna. Adoption av små barn bör likställas med biologiskt föräldraskap och medföra samma rätt till föräldraskapspenning och till ledighet vid barnets ankomst i familjen.” ”Föräldrar med små barn bör ges möjlighet till kortare arbetstid. För att alla småbarnsföräldrar som så önskar skall kunna förvärvsarbeta måste daghem och fritidshem byggas ut så att efterfrågan tillgodoses. Under överskådlig tid är även en särskild satsning på familjedaghemmen nödvändig. Barntillsynen måste prioriteras i den kommunala budgeten och statsbidragen ökas. Ökad manlig rekrytering till förskolläraryrket och annan barnavårdande verksamhet är angelägen för att ge allsidiga vuxenkontakter till så många barn som möjligt. — — — Bättre förutsättningar för en god hemmiljö, som är av grundläggande betydelse för barnens utveckling, kan skapas genom en god boendemiljö, föräldrautbildning, familjerådgivning och förbättrat ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. Vid föräldrautbildningen bör man sträva efter att med jämna mellanrum komma i kontakt med alla föräldrar och erbjuda dem undervisning som ger en vägledning, anpassad till barnens ålder.” Det är det familjepolitiska avsnittet. I andra avsnitt krävs jämlikhet mellan män och kvinnor inom socialförsäkringen, att en allmän egenpension bör byggas upp, med ATP-poäng för barnavårdande år, och att sjukpenningen för hemarbetande bör förbättras. Vi föreslår också en lag mot könsdiskriminering, genomförande av likalönsprincipen och bättre studierådgivning och yrkesvägledning. Vi vill ha en förbättrad skolundervisning om könsrollsfrågorna och en allmän förskola. Detta är ett liberalt handlingsprogram för jämlikhet mellan män och kvinnor och ökad valfrihet för individen och för familjerna. Det skall göra det möjligt för familjerna att fungera i dagens och morgondagens samhälle. Socialdemokratiska kvinnoförbundet har också lagt fram ett program och det är, som vi fick höra av fru Eriksson i Stockholm i går, hela partiets program. Det är därför motiverat att jämföra det med folkpar tiets programförslag. Det finns många gemensamma ståndpunkter, som tidigare fru Frenkel understrukit, i konkreta frågor, men det finns också ideologiska skiljelinjer. I den socialdemokratiska programskriften säger man: ”Att de ideologiska skiljelinjerna ibland är svåra att upptäcka beror på, att det finns många praktiska reformer där man kan vara överens även om man har skilda ideologiska utgångspunkter. Dit hör t ex kontant stöd till barnfamiljerna, utbyggnad av barntillsynen eller rätt till abort. Vid en djupare och mera långsiktig analys finner man dock att det finns mycket klara ideologiska skillnader mellan en borgerlig och en socialdemokratisk familjepolitik.” Detta vill jag ta som utgångspunkt för en granskning av Socialdemokratiska kvinnoförbundets programförslag. Vid presentationen av detta förslag har man — framför allt fröken Mattson som är ordförande i kvinnoförbundet — understrukit att det är fråga om en nyorientering, en omläggning av kursen. Man överger valfriheten som mål. Man har tidigare försökt sitta på två stolar, men det skall vara slut med det nu, sade fröken Mattson på socialdemokratiska partikongressen. Nu säger fröken Mattson att hon tar kommentarerna till detta Program i tidningarna och bland allmänheten med ro. Ja, ursäkta, man har inte precis fått det intrycket, att ni tar dessa kommentarer med sådan Nr 114 väldig ro. Var det inte så att fröken Mattson beklagade sig över att det Torsdagen den förekommit så många vantolkningar och att hon var förtvivlad över alla 9 november 1972 de tidningsurklipp hon hade fått? Är det inte så att ni här försöker att på Am Gr — något sätt sudda ut det intryck, som ni själva har skapat genom Allmänpolitisk : - PE EE ae presentationen av programmet som en uppgörelse med valfriheten? Vari ligger då de ideologiska skillnaderna? Ja, det lanseras i programmet en s.k. analys. Det framhålles att man tidigare inte har analyserat valfrihetsbegreppet. Huvudgreppet i denna analys är att man inför begreppet ”verklig” eller ”total” valfrihet, som innebär att alternativen hemarbete och yrkesarbete skall vara ekonomiskt likvärdiga. Man konstaterar sedan att detta är en omöjlighet och drar därav slutsatsen att man inte kan ha ökad valfrihet som målsättning. Det är hela den fina nya analysen av valfrihetsbegreppet! Det är ungefär lika intelligent, som om man sade att absolut jä nlikhet inte kan skapas, att man inte kan ha samma lön för alla, oavsett vilket arbete de gör, och att vi, eftersom vi inte kan skapa en verklig och absolut jämlikhet, inte heller skall arbeta för ökad jämlikhet. Det är en precis analog och lika snillrik tankegång. Aftonbladets kommentar, när jag häromdagen skrev en artikel om att vi vill arbeta för ökad valfrihet, var att herr Romanus tydligen vill arbeta för ökad valfrihet för dem som redan har valfrihet. För att dra samma parallell: de som vill arbeta för ökad jämlikhet — en tanke som ett känt parti har lanserat — arbetar alltså bara för dem som redan har jämlikhet. Att efter denna s.k. analys säga, som fröken Mattson gjorde, att vi som diskuterade med henne här i onsdags inte har tänkt igenom problemen ordentligt — hon försökte förklara för oss, men det var så svårt eftersom vi kan tänka så dåligt — det är en aning magstarkt, herr talman. I en skrift som jag var med och gav ut 1964, som tyvärr ännu inte hunnit bli föråldrad och som he er ”Radikal familjepolitik”, diskuterade vi just valfrihetsbegreppet. Där fanns inga särskilt märkvärdiga eller sensationella tankar, men vi sade ungefär så här: Det finns ett konservativt valfrihetsbegrepp som innebär att kvinnan skall få välja lika mellan förvärvsarbete och hemarbete. Det tar vi avstånd ifrån. Vi vill i stället utgå från att det skall vara jämlikhet mellan män och kvinnor. Det skall alltså vara lika stor valfrihet för män som för kvinnor, och den valfriheten skall vi sedan göra så stor som det är ekonomiskt möjligt. Det är inte så att det finns antingen hundra procents valfrihet eller ingen valfrihet, utan det kan göras reformer som ökar valfriheten successivt. Kan fröken Mattson, som har tänkt igenom dessa problem så utmärkt väl, förklara vad det är för fel på detta sätt att resonera om valfriheten? Den andra delen av den här analysen är att man betonar, att programmet kan förverkligas bara om man övergår till ett socialistiskt samhälle med förstatligande av produktionsmedlen. Det är möjligt att denna slutsats är riktig. Det socialdemokratiska kvinnoprogrammet kanske kan förverkligas bara i ett socialistiskt samhälle. Men man kan göra mycket för att skapa jämlikhet mellan män och kvinnor och ökad valfrihet för individen och för familjerna inom ramen för vårt blandeko nomiska samhälle, bl.a. genom de reformer som jag tidigare har nämnt. Åtskilliga av tankegångarna i analysen om socialismen — åtskilliga kanske är för mycket sagt, för det finns inte så många tankegångar — är tvivelaktiga. Fröken Mattson nämner, för att ta ett exempel, att orsaken till att hemarbetet värderas så lågt är vår marknadshushållning. Men i själva verket är det ju vi, som är anhängare av marknadshushållningen, som har krävt en ekonomisk värdering av hemarbetet. Det är vi som har föreslagit att det skall tilldelas ett ekonomiskt värde genom vårdnadsbidrag, ATP-poäng och högre sjukersättning. Det är ni socialister som har gått emot dessa förslag. Att ni nu successivt börjar acceptera dem är visserligen tilltalande med ni har ju inte varit föregångare på något sätt. Jag upprepar att det finns många gemensamma ståndpunkter i sak, men det finns också skillnader i ideologi, och de leder till vissa praktiska skillnader. Jag skall ta två exempel. Först vårdnadsbidragen. Vi har föreslagit att föräldrarna skall få ett vårdnadsbidrag och att de skall få rätt att själva bestämma om det skall användas till daghemsavgift, till familjedaghem eller liknande eller för att bidra till kostnaderna för barntillsyn i hemmet. Ert förslag är att man skall kunna få vårdnadsbidrag men bara om man inte kan få en daghemsplats. Om man sedan erbjuds en daghemsplats och inte vill utnyttja den, skall vårdnadsbidraget dras in. Vi påstår inte att ett vårdnadsbidrag, även om det skulle ha en ganska stor betydelse för familjens ekonomi, skulle innebära någon perfekt valfrihet. Men ingen kan väl bestrida att vårt förslag angående vårdnadsbidrag innebär större valfrihet för familjen än ert förslag. Det andra är arbetstiderna. Där vill ni tvinga fram ett arbetsliv med sex timmars förvärvsarbete per dag för alla. Ni vill ha en hårdare styrning, som ni säger i programmet. Vi vill ge större möjligheter till deltid, rätt till deltid i vissa situationer, men också en individuell valfrihet. Vi tror inte att alla människor blir lyckligast, om de har exakt den arbetstid som den socialdemokratiska partikongressen bestämmer. Ni har ett inslag av liberalism i ert tänkande om arbetstiden ändå, och det är att ni i ert program är för flextid. Därför blir man så förvånad, när denna sak, efter att programmet är framlagt, tas upp i riksdagen och bl.a. ordföranden i det förbund som talar för flexibel arbetstid röstar mot förslaget om ökade försök med flextid. Kan fröken Mattson förklara hur det går ihop?

Herr talman! Av min ton tror jag att kammarens ledamöter har fullt klart för sig vem som har tagit vid sig mest av skriverierna kring vårt Program. Jag kan försäkra att det inte är jag. Det är ett program som har fått mycket större publicitet än jag tror att folkpartiets program kommer att få när det läggs fram. Jag vill bara göra ett par mycket korta kommentarer. Jag backade icke när det gällde daghemsfrågan. Jag bara konstaterade att det — tyvärr — är dåligt ställt i många kommuner. Men det finns en utredning som Publicerades i Aftonbladet i slutet av förra månaden — en enkät som länsstyrelsen har gjort i kommunerna runt Storstockholm, som gäller förhållandet vid årsskiftet 1971—1972. Där heter det, beträffande de bästa kommunerna nä det gäller daghemsbyggande: påfallande är den kraftiga övervikten för socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna i dessa kommuner. När det gäller flextid har det mycket klart sagts ifrån — och det har sagts tidigare, inte endast vid Harpsundsöverläggningarna — att man från fackligt håll är mycket intres: erad av flextid. Man ser det som en facklig fråga och vill förhandla om den; man vill icke ha lagstiftningsåtgärder. Vi har i vårt program skisserat målen — vi vet att vägar måste finnas i samarbete med även de fackliga organisationerna, och glädjande nog har vi faktiskt fått en hel del instämmanden från det hållet. Jag skall inte ta upp mer av herr Romanus anförande. Jag läste en liten uppsats av honom i Expressen, och den innehöll ungefär detsamma som han har sagt i dag. Jag tror att vi står på två skilda utgångspunkter, och det är endast att konstatera att man, om man talar om valfrihet, inte bara får vifta bort och lägga fram argument. Man får också i ärlighetens namn tala om vad det hela kostar, om det visar sig att den vägen är framkomlig och på lång sikt tror vi inte att den är det. Det är fortfarande valfrihetsmyten vi vill komma åt.

Herr talman! Jag beklagar att fröken Mattson bara tar upp några i och för sig intressanta konkreta punkter, men inte alls vill ge sig i kast med valfrihetsanalysen. Hon svarar inte på min fråga: Vad är det för fel med att arbeta för ökad valfrihet, trots att man inte kan få perfekt valfrihet? — I konsekvens med er uppfattning här skulle man inte kunna arbeta för ökad jämlikhet, om man inte kan få perfekt jämlikhet! Varför inte svara på min fråga? Det kan väl inte ta så många minuter att reda ut er ståndpunkt för oss. Till de konkreta frågorna. Fröken Mattson sade att hon inte backar i fråga om daghemsbyggandet, utan att det verkligen skulle vara en skillnad mellan socialdemokratiskt styrda kommuner och andra kommuner =— till de socialdemokratiskas fördel — och att det skulle vara belagt. Men det förhållandet att det finns en artikel i Aftonbladet, med en sammanfattning av utredningen, där det heter att övervikten för socialdemokratiska kommuner är påfallande, är väl inget bevis! Det är klart att Aftonbladet vill framställa saken på det sättet, men fakta visar att det inte förhåller sig så. Det finns ingen sådan påfallande övervikt för socialdemokratiskt styrda kommuner. I många fall har den här utbyggnaden av daghemmen skett under perioden 1966—1970, när det var icke-socialistiskt styre i dessa kommuner. Jag tror, som jag har sagt tidigare, att det här huvudsakligen är en generationsfråga och inte partifråga, och jag tror att det var växlingen i Stockholms län — som det här gäller — mellan socialdemokratiska medelålders herrar och yngre folkpartister och andra icke-socialistiska politiker som var avgörande för den stora skjuts daghemsutbyggnaden fick just under tiden 1966—1970. Jag tror alltså att det väsentligen är en generationsfråga, men den undersökning som publiceras i Aftonbladet är sannerligen inget bevis för det som fröken Mattson vill hävda. Beträffande flextiden säger fröken Mattson att hon inte är anhängare av lagstiftning och därför röstade emot den aktuella reservationen. Nå, reservationen krävde inte lagstiftning utan försöksverksamhet med flextid inom den statliga sektorn. Det är inte så konstigt att man motionerar om detta, mot bakgrund av att de högsta ansvariga — statssekreteraren och statsrådet för lönefrågor i regeringen — har sagt att flextid är ett jippo och någonting som går emot jämlikheten, eftersom inte alla kan få flextid. Det är klart att vi vill att riksdagen skall uttala sig för sådan försöksverksamhet. Det har ingenting med lagstiftning att göra. Men det är ändå ganska konstigt att fröken Mattson är så mycket emot lagstiftning; hela ert program bygger ju på att vi skall ha lagstiftning, en statlig styrning av arbetsmarknaden. Där finns inte ett ord om att arbetsmarknadens parter skall lösa dessa frågor. Det går inte utan ett förstatligande av produktionsmedlen — det är ju er ideologi. Varför är ni då så skeptiska mot lagstiftning? Men det var alltså inte det som krävdes i reservationen. Fröken Mattson tröstar sig med att det socialdemokratiska kvinnoprogrammet har fått så mycket större publicitet än folkpartiets program kommer att få. Ja, antalet spaltmillimeter är kanske inte den enda värdemätaren på ett programs intellektuella och politiska halt. Jag hade nästan för mig att fröken Mattson var litet bekymrad över publicitetens omfattning — det framgick av hennes tidigare anförande.
Herr talman! Jag vill bara slå fast, herr Romanus, att det är länsstyrelseutredningen som jag har citerat; jag har inte citerat någonting från Aftonbladet. I utredningen står det klart och tydligt utsagt vilka som har majoritet i de kommuner där barntillsynen är bäst ordnad. Jag vill uppmana herr Romanus att gå till den.

Och då gäller det mera 2 000 än 200 kronor i månaden. Det är ett väsentligt ökat belopp. Hur skall vi ekonomiskt klara det? Detta måste in i bilden för att man skall kunna ta upp en diskussion,

Herr talman! När det gällde daghemmen citerade fröken Mattson faktiskt en mening ordagrant ur en artikel i Aftonbladet. Jag har den framför mig här. Utredningsmaterialet ger knappast underlag för ett sådant uttalande som hon gjorde. Folkpartiets program har ingen substans, säger fröken Mattson. Det som skiljer folkpartiets program från det socialdemokratiska programmet är att vårt program innehåller fullt med konkreta reformförslag men däremot har ganska litet av de här allmänna s.k. analyserna om att man skall spola valfriheten och att man skall övergå till ett socialistiskt samhälle. Och det är väl snarast det sista som brister i substans. Nu säger fröken Mattson så lättvindligt att 200 kronor i månaden i skattefritt bidrag, det är ingenting. Men när blir valfriheten störst, fröken Mattson, om man får 200 kronor i månaden skattefritt, som man får avgöra om man vill lägga på barntillsyn på daghem, familjedaghem eller bidrag till barntillsyn i hemmen, eller om man icke får dessa 200 kronor? Ert förslag är att man skall få vårdnadsbidrag men bara om det inte finns daghem. Om det sedan byggs ett daghem och man inte vill utnyttja det, drar ni in pengarna för familjen. Då blir det mindre valfrihet, det kan ni väl ändå hålla med om? Jag vill understryka, att jag är anhängare av att det socialdemokratiska kvinnoprogrammet diskuteras överallt ute i landet; jag tycker det är bra att det sprids upplysning om det, och jag önskar att fröken Mattson skall ta upp det flera gånger både här i riksdagen och på andra håll. Det är intressant och värdefullt att linjerna klarnar, som ni själva säger i ert program, Ni har lanserat detta program som en fullständig nyhet, en omsvängning i förhållande till tidigare politik. Ni skall spola valfriheten. Det är inte, som fröken Mattson sagt här i dag, så att ni har stöd av alla utredningar och att programmet egentligen omfattas av alla. Ni har själva presenterat det som en nyhet, som ett brott mot det tidigare tänkandet både i ert parti och i andra partier. När man nu försöker pressa er, för att få veta vad denna nyhet är, får man dels ett undanglidande svar, för ni har märkt att det blir en negativ reaktion på talet om att man skall överge valfriheten, dels denna s.k. analys som innebär, att kan man inte få perfekt valfrihet, skall man inte arbeta för ökad valfrihet. Jag frågar återigen: Eftersom ni inte tänker er perfekt jämlikhet, dvs. lika lön för alla arbeten, har ni då slutat att arbeta för ökad jämlikhet?